Herr talman! Vi har lyssnat till ett från många synpunkter upplysande replikskifte. Den professionella optimism som alltid har präglat herr Strängs framtidsbedömningar har för många varit en källa till glädje och uppbyggelse när det har sett som mörkast ut. Vi har också i dag kunnat glädja oss åt att lyssna till herr Sträng, den förre finansministern, och hans rätt optimistiska konjunkturbedömning. Jag kan dock inte underlåta att notera den starka motsättning som finns mellan herr Strängs bedömning av den internationella konjunkturen och hans värdering av de finanspolitiska åtgärder som regeringen har vidtagit. Det finns i det sammanhanget anledning att knyta en allmän reflexion till oppositionens bugetalternativ. Det talas där väldigt litet om vad de sysselsättningspolitiska målen kräver av den allmänna ekonomiska politiken. Jag lyssnade till herr Feldt här tidigare som i en polemik sade att den nuvarande regeringen i skräcken för arbetslösheten går ut med en rad åtgärder. I detta yttrande skönjer jag en ny cynism som något skrämmer mig.

Anser oppositionen att arbetslöshetssifforna här i landet under den förra lågkonjunkturen i början av 1970-talet är ett pris av den art man skall betala för den typ av samhällsekonomisk stabilitet som man nu förespråkar? Skall inte alla resurser som kan mobiliseras för att slå vakt om sysselsättningen ändå tas i anspråk? Dessa frågor har oppositionen inte givit svar på i dag. Men de är mycket centrala och innefattar i sista hand det som debatten ändå gäller. Det har blivit allt svårare för svenskt näringsliv att utomlands finna avsättning för sin produktion. Samtidigt har importen ökat. Detta är verkligen ägnat att inge stark oro inför framtiden, eftersom det äventyrar sysselsättningen. Vi kan självfallet inte fortsätta hur långt som helst i denna riktning. Ett förstahandsmål är att säkra sysselsättningen men också, för att på lång sikt trygga balansen i ekonomin, att få en annan relation mellan export och import i vår ekonomi. För detta krävs industriinvesteringar och en ökad aktivitet inom näringslivet, som kan ge ökad produktion och försäljning — något som i sin tur leder till den tryggade sysselsättning som jag i varje fall till debatten i dag hade trott vara en målsättning som även oppositionen är beredd att sluta upp bakom. Men dagens debatt har antytt en ny attityd hos det socialdemokratiska arbetarpartiet i värderingen av sysselsättningspolitiken. Det har sagts — det råder bred enighet om detta — att våra förutsättningar på lång sikt är goda. Men det krävs insikt om att den nuvarande situationen är besvärlig och på kort sikt fordrar extraordinära ansträngningar för att vi skall kunna klara av den. Det har också sagts — det förtjänar att upprepas — att vi här har ett gemensamt ansvar tvärs igenom det svenska samhället — företagare, anställda, olika intressegrupper och även de politiska partierna. Utrymmet för kostnadskrävande reformer blir naturligt nog begränsat, när vi måste avsätta en så stor del av våra resurser för att klara sysselsättningen och de nödvändiga strukturförändringarna i näringslivet men också för att klara företagens överlevnad. Det som har hänt i näringslivet visar bl.a. att sysselsättningsplaneringen ännu inte har kommit särskilt långt här i landet. Det gäller såväl företagen som samhällets olika organ.

Detta gäller alla företag och institutioner i samhället. Den bristande sysselsättningsplaneringen är sannolikt en orsak till de aktuella svårigheterna på arbetsmarknaden, men det finns flera. Vi upplever f.n. en utpräglad lågkonjunktur. Genom våra politiska beslut har vi lyckats skjuta på verkningarna i tiden. Lagerstödet är ett uttryck för denna strävan, men åtgärder av den karaktären har sina självklara begränsningar. Genom en konservativ strukturpolitik har socialdemokraterna skjutit upp nödvändiga strukturförändringar. Dåliga företag har hållits under armarna, och stora pengar har pumpats in i företag — främst storföretag —- för att åstadkomma tillfälliga lösningar under år som gått. Den nya regeringen varken kan eller vill skjuta upp nödvändiga strukturförändringar. Utvecklingen har avslöjat att den gamla regeringen var tomhänt när det gäller den aktiva näringspolitiken. Man hade ingen beredskap. Det är ett intressant faktum vid sidan av benägenheten i dagens debatt att tona ner och bortse från de nödvändiga uppoffringar också inom finanspolitikens fält som målet för sysselsättningen kräver. Från regeringens sida har vi inte dröjt med att sätta in de arbetsmarknadsoch industripolitiska åtgärder som bedömts erforderliga för att behålla företagens produktionskraft intakt genom den utdragna lågkonjunkturen. Åtgärderna för att stödja företag inom regionalpolitikens ram har bedrivits med höjd ambitionsgrad. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har successivt byggts ut, och i går berättade vi om ett par industripolitiska program som nu skall gå vidare för att utveckla uthålligheten och investeringsviljan i företagen. När oppositionens företrädare nu anklagar regeringen för passivitet eller, som herr Feldt sade, för att i skräcken för arbetslöshet — eller för sysselsättningen, hur orden nu föll — göra för mycket, dvs. mobilisera för många åtgärder, så är det väl egentligen en lek med ord. Dessutom måste vi nog be oppositionen bestämma sig för hur den vill ha det. Gör vi för litet eller är vi för överambitiösa? Det kan knappast vara fråga om båda sakerna på en gång. Det är intressant att herr Feldts långa anförande inte innehöll en enda anvisning om att oppositionen har några konstruktiva alternativ att komma med när det gäller sysselsättningspolitiken. Jag har letat och letat förgäves i den långa reservationen till finansutskottets betänkande. Man anför ett par exempel där, men det finns ingenting av medveten konstruktiv linje i oppositionens alternativ. Och herr Sträng har inte givit mycket mera på handen under sin långa föreläsning här. Jag tror att det finns anledning att försöka se de näringspolitiska och industripolitiska insatserna i ett större sammanhang och sätta in dem i det perspektiv som finansplanen och budgetpropositionen tecknade. Budgetpropositionen fick hela sin karaktär och inriktning av omsorgen om sysselsättningen och uthålligheten i näringslivet. Inga andra motiv ligger bakom den karaktär budgeten har fått, inga andra motiv än att med all kraft slå vakt om människors trygghet i arbetslivet. Nästa fas i regeringens arbete blev då de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bl.a. innefattade väsentligt ökade insatser för intern utbildning i företagen. Vi har analyserat utfallet av dessa åtgärder och funnit att de har givit avsedd effekt. Åtgärderna har i hög grad kommit i rätt tid för att göra det möjligt för företagen att bromsa upp vågen av varsel om friställningar och också föra in ett ökat moment av utbildning i företagen. För företagens långsiktiga konkurrenskraft och för de anställdas trivsel och motivation i arbetet är detta mycket väsentliga komponenter i arbetsmarknadspolitiken. Därefter har vi tagit nästa steg i och med utarbetandet av den proposition som inom kort ligger på riksdagens bord om de industripolitiska åtgärderna. Målsättningen för dessa åtgärder är att stärka företagens investeringsvilja och tidigarelägga de investeringar som i detta besvärliga konjunkturläge, med ansträngd likviditet i många företag, har skjutits på framtiden. Det är alltså åtgärder som är ägnade att också stärka företagens finansiella uthållighet.

Från oppositionens sida har hävdats att därmed skulle bankerna få ökad makt. Jag förstår inte riktigt vad man avser med det. På vilket sätt skulle bankerna få ökad makt? Det är ju ändå så att vi bygger på företagens redan etablerade bankkontakter, och det ger garantier för att systemet i varje enskilt fall anpassas till företagens förutsättningar och önskemål. Och när man anklagar oss för att med detta paket vilja ge bankerna ökad makt, så vore jag intresserad av att veta hur oppositionen tänker finansiera de investeringar som är nödvändiga i den process som näringslivet nu befinner sig i. Tänker man inte anlita externa finansieringskällor? Vilka alternativ är det egentligen man vill anvisa i sammanhaget? Nej, det är en vrångbild man här har tecknat, och det vittnar om att man är ganska främmande för den aktuella situationen i många svenska företag. Det finns också andra viktiga inslag i detta industripolitiska paket. Det är en höjning av ramarna för industrigarantilånen, dvs. den form av garantilångivning som är specialdestinerad till de mindre företagen och där samhället tar en 100-procentig risk.

Som bekant är det i dag ganska många orter som har dylika problem. Vi har också i paketet tagit med det tidigare aviserade förslaget om möjlighet att vidga användningen av de lokaliseringspolitiska medlen på ett sätt som påminner om vad som sker i de grå zonerna, områdena närmast det allmänna stödområdet. Nu skall det bli möjligt för kommuner även utanför detta område att på särskild ansökan bli delaktiga av den regionalpolitiska instrumentarsenalen. Jag tror att det kommer att vara av stor betydelse för orter som har drabbats speciellt av företags akuta problem. Det som nu närmast återstår i denna offensiv från regeringens sida för att säkra sysselsättningen och näringslivets utveckling är att avstämma åtgärderna mot den ekonomiska politiken. Det får riksdagen anledning att återvända till i ett senare sammanhang. De näringspolitiska åtgärderna får inte ses isolerade eller föregripa de grundläggande ekonomisk-politiska åtgärderna. Det är viktigt att man har ett levande samspel mellan näringspolitiken och den ekonomiska politiken, och det är vad regeringen nu utvecklar i fas efter fas i det här arbetet. Det är kanske svårt för oppositionen att inse detta. Jag ser att herr Sträng har lämnat kammaren, men jag förstår att han känner sig litet främmande. Även om han tydligen upplever sin oppositionsroll som idyllisk, har han svårt att riktigt förstå den nya regeringens attityd till dessa problem. Han var väl invand med den, höll jag på att säga, förtorkade och passiva näringspolitik som sköttes med vänsterhanden i det gamla finansdepartementet. Men så kan man självfallet inte fortsätta att bedriva näringspolitik utan risker för sysselsättningsoch näringslivsutvecklingen. Vad som återstår är också en rad branschprogram, och det är naturligtvis en central uppgift för näringspolitiken att göra det möjligt för företagen och för näringslivet att genomföra angelägna strukturförändringar, men de skall då genomföras i former som är acceptabla för de anställda och som inte skapar nya problem på arbetsmarknaden. Det är det mål som vi har lagt till grund för det ambitiösa branschprogram som vi nu utvecklar och som kammaren fortlöpande kommer att få ta ställning till. Vi har börjat med den manuella glasindustrin. Det är ett branschprogram som med hänsyn till den industrins starka lokalisering till ett par Smålandslän i hög grad har karaktären av ett regionalt stödprogram. Men i grunden ligger tanken att hjälpa företagen att utveckla sin teknik, sin marknadsorganisation och sina exportmöjligheter för att därmed också trygga sysselsättningen. Det är samma principer som utgör underlag för den proposition om ett stöd till tekoindustrin som riksdagen inom kort får ta del av. Målet är att bromsa den snabba nedgång i sysselsättningen inom tekoindustrin som har varit ett karakteristiskt drag i utvecklingen för den industrin under de senaste tio åren.

Det är vår förhoppning att det med de åtgärder som nu sätts in skall vara möjligt att nå det målet. På likartat sätt kommer vi att hantera frågan om varvsindustrins framtid. Under april månad kommer kammaren att få ta del av en proposition med förslag till ny organisation av de varvsindustrier där staten har ett ägarengagemang. Vi kommer också att förelägga riksdagen förslag om hur den produktion som måste upprätthållas vid varven skall ske och finansieras under de närmaste åren. Även här blir det fråga om en betydande nedbantning, en anpassning till den internationella marknaden, men målet skall vara att försöka klara den nedbantningen i för arbetsmarknaden acceptabla former. Specialstålsindustrin är en annan stor svensk bransch med strukturproblem, som har varit föremål för en specialutredning, tillsatt av regeringen i november. Denna utredning är inom kort klar. Vi skönjer där perspektivet med en ganska radikalt strukturrationaliserad specialstålsindustri. Men även där måste samhällets ansträngningar inriktas på att skaffa det rådrum som behövs för att omvandlingen skall ske så att de lokala arbetsmarknaderna inte får större problem än vad som är fallet f.n. Det kommer att ställas stora fordringar både på de anställdas organisationer och på företagen när det gäller att klara denna strukturomvandling, och vi är i regeringen beredda och har redan börjat arbetet för att låta detta ske i former som gör att branschen går stärkt ur den utdragna lågkonjunkturen. På handelsstålsområdet kommer också så småningom riksdagen att få ta del av de överväganden som regeringen skall göra på grundval av den sittande handelsstålsutredningens förslag. Det är för tidigt att i dag närmare gå in på vad detta kommer att innebära.

Parallellt, herr talman, med dessa målmedvetna insatser för att säkra utvecklingen i utsatta branscher och företag pågår arbetet med mera långsiktiga regionaloch näringspolitiska handlingslinjer. Ett särskilt program för småföretagen kommer att presenteras i höst. Så småningom kommer vidare näringspolitiska program för t.ex. skogsindustrin och sannolikt också för byggnadsindustrin. De kooperativa företagen kommer att bli föremål för en specialutredning, och det blir också anledning att ta upp frågan om statens direkta engagemang i näringslivet till analys och prövning. Den nya regeringens näringspolitik är alltså i hög grad offensiv. Insatsernas art och mångfald kan knappast sägas vittna om att vi skulle vara beredda att sitta och avvakta några s.k. självläkande krafter. I ett modernt samhälle måste sysselsättning och ekonomisk utveckling garanteras genom ett intimt samspel mellan näringsliv och samhälle. Detta samspel aktualiserar naturligtvis också frågan om skilda intressegruppers ansvar när det gäller att säkra en från allmän synpunkt önskvärd utveckling. Det är i det sammanhanget som man i den politiska debatten talat om två skilda doktriner. Den socialdemokratiska skulle då innebära, utifrån socialistiska värderingar, att samhället har ansvar för sysselsättningen även i företagens reguljära verksamhet. Enligt denna uppfattning bör staten på ett mycket tidigt stadium gå in i företagen och styra planeringen. Regeringen arbetar enligt den handlingslinjen att statsmakterna skall dra upp de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och skapa förutsättningar för näringslivet att säkra en trygg sysselsättning för de anställda och en positiv ekonomisk utveckling. Detta bör ske utan att samhället går in i företagen med detaljregleringar. Den socialdemokratiska doktrinen ställer från denna synpunkt inte några speciella anspråk på företagen, eftersom samhället förutsätts gå in i företagen direkt och ta ansvar för sysselsättningen. Den handlingslinje jag hävdat förutsätter att samhället inte går in i företagen med detaljregleringar utan i stället har bestämda krav på företagen att dessa skall klara sitt sociala ansvar, dvs. spela med på de villkor samhället uppställt. Det är naturligtvis två ideologier som möts i dessa skilda synsätt. Den socialistiska ideologin och dess tro på central styrning i minsta detalj utgör den ena. Det är naivt att tro att denna styrning skulle kunna ske genom att regeringen ”slår näven i bordet”, som det sagts. Vad som i så fall krävs är helt enkelt att blandekonomin avskaffas. Den interna socialdemokratiska debatten efter Olof Palmes berömda ”slå näven i bordet” har också varit mera medvetet socialistisk än tidigare. En fråga som vi ställer oss även i den här debatten är: Står ni tomhänta, utan alternativa näringspolitiska linjer? När frågor om alternativ aktualiseras, åberopar ni då — vilket skett i debatter under vintern — att botemedlet skall vara statliga företagsövertaganden och att staten skall engagera sig i näringslivet med direkt ägande? Då kan man fråga sig om inte en socialdemokratisk omprövning håller på att ske, en omprövning som i så fall är mycket intressant eftersom den vittnar om att man upplever den brist på näringspolitik som hittills rått som misslyckad. Jag anser att företagen är bäst skickade att — på av samhället angivna villkor — svara för sysselsättningen. I det skede vi nu befinner oss har skillnaderna mellan dessa två uppfattningar kommit klart till uttryck. Det är då givet att man frågar sig hur oppositionen ser på trygghetslagen och medbestämmandelagen och deras roll i arbetet på näringslivets förnyelse. Dessa lagstiftningskomplex understryker företagens ansvar för sysselsättningen. När de anställda får ett ökat ansvar för beslut på arbetsplatsen — vilket, som jag ser det, är en mycket positiv faktor för näringslivets och företagsamhetens utveckling — är det också en logisk konsekvens att företagen i första hand är ansvariga för att det finns arbete. Om förändring skall ske måste besluten fattas gemensamt av företag och anställda. Men samhället får självfallet inte tveka att i sista hand garantera människors trygghet. Det är ju den som skall vara det övergripande och allt avgörande målet för en näringspolitik.
Herr talman! Herr Åsling försökte spela upp ett litet indignationsnummer genom att säga att han tyckte sig ha funnit en cynism i socialdemokratins inställning till sysselsättningen, nya värderingar av sysselsättningspolitiken. Till den slutsatsen kom han därför att han tyckte sig ha funnit att vi inte omedelbart accepterade alla de förslag som kom från herr Åslings departement. Jag måste säga att det är en ganska halsbrytande argumentering. Det kan ju vara så, herr Åsling, att de förslag ni lägger fram inte är helt kloka och genomtänkta. De kan t. o. rm. vara helt felaktiga — fel åtgärder vid fel tidpunkt. Det är inte fel att göra något för sysselsättningen, men frågan är om det inte är ganska enkelt att göra fel saker. Det vi i dag har att invända när det gäller herr Åslings del av fögderiet är två saker. Det första är att industridepartementet tänker sig att ösa ut hundratals miljoner kronor över företagen utan att några som helst garantier skapas för att detta verkligen leder till nya jobb eller tryggar redan existerande. Vad det egentligen är fråga om här, som jag har börjat tolka det, är en allmän inflationspolitik. Man hoppas på att bara man skapar ett tillräckligt inflatoriskt klimat så klarar sig även de sämsta företagen, och sedan späder man på med subventioner för att fylla igen de hål som återstår. Det där tror vi är en farlig politik, eftersom den bara skjuter upp problemen. Den dag när företagen ställs inför det ofrånkomliga, nämligen att vi måste slopa subventionerna och stoppa inflationspolitiken, avslöjas alla svagheterna. Konservativa regeringar i andra länder har försökt sig på den politiken, men de har ramlat ner i en avgrund, herr Åsling. Betänk detta! Det andra vi har att invända emot är framför allt det förslag herr Åsling redovisade i går. Man överlåter åt affärsbankerna att driva statlig strukturpolitik med skattepengar, dvs. att med statliga kreditgarantier bakom sig avgöra vilka investeringar som leder till en vettig strukturutveckling. Det kan vi inte acceptera därför att det lämnar samhället och löntagarna helt utan inflytande. Vår huvudlinje borde herr Åsling känna till. Vi stöder stora delar av den sysselsättningspolitik som tidigare har genomförts, men vi säger att det behövs mera av samhällsplanering, inflytande och direkt engagemang för samhället och löntagarna. Vi vill ha 500 milj.kr. till Investeringsbanken i aktiekapital för att banken skall kunna öka sitt risktagande och sin utlåning. Vi vill ha en strukturfond med resurser på 750 milj.kr. och med löntagarmajoritet i styrelsen för att kunna göra de insatser på strukturområdet som blir nödvändiga. Detta känner herr Åsling till.
Herr talman! Jag behöver inte spela upp något indignationsnummer. Jag tycker att herr Feldts yttrande om att vi arbetar i skräck för arbetslöshet får stå för honom själv. Det är ett ganska anmärkningsvärt yttrande av ett tidigare socialdemokratiskt statsråd, och det tyder på att herr Feldt inte är beredd att värdera arbetslösheten som något ont : ett modernt samhälle, som man inte kan spara några resurser för att bekämpa. Det tyder på att herr Feldt i sin oppositionsroll har avlägsnat sig betänkligt från det stämningsläge som vi har ute på arbetsplatserna i dag, där människor är oroade för sin sysselsättning. Jag finner detta vara ett synnerligen intressant inlägg i den här debatten därför att det tyder på en attitydförändring, som jag beklagar. Jag föreställer mig att även de svenska löntagarna, som är lyhörda för nyanserna i den här debatten, måste djupt beklaga herr Feldts attitydförändring. Jag vill också säga att herr Feldt är något vårdslös när han talar om att vi öser ut hundratals miljoner samtidigt som herr Feldt kritiserar vår giv med investeringsgarantier. Det är ju inte fråga om att ösa ut miljoner, utan om att staten tecknar borgen som en garanti för vissa prestationer som företagen gör i form av vissa tidigarelagda och målbestämda investeringar. Det är alltså en upptrappning av konjunkturpolitiken, och den ger möjlighet till ökad selektering av kreditpolitiken — det måste herr Feldt vara medveten om. Det innebär således detsamma som att höja ambitionsnivån i det här sammanhanget. Att här tala om inflationspolitik vittnar om att herr Feldt inte närmare har övervägt vad detta är avsett att vara. När herr Feldt talar om att bankerna får ett för stort inflytande vill jag påpeka att bankernas roll i sammanhanget är att göra kreditvärderingen av projekten och att övervaka att det rör sig om lönsamma projekt. Jag vill fråga herr Feldt om han är beredd att ge avkall på lönsamhetskravet när det gäller investeringarna i näringslivet. Även de strukturmotiverade investeringarna måste ju på längre sikt vara lönsamma, eftersom lönsamheten är bestämmande för investeringarnas möjlighet att bidra till företagens överlevnad och löntagarnas trygghet i arbetet. Det här måste herr Feldt klara ut. Det resonemang som herr Feldt förde nyss tyder nämligen på att han inte riktigt har förstått finessen med detta industripolitiska paket.
Herr talman! Jag förstår helt enkelt inte vad herr Åsling talar om. Jag sade att det är bra om regeringen känner sig pressad att hela tiden undvika att bli ertappad med en ökad arbetslöshet, alltså att jag som oppositionspolitiker anser att sysselsättningen måste vara vad regeringen skall prioritera högst. Men i denna skräck för att bli ertappad med ökad arbetslöshet tycker jag att regeringen gör illa genomtänka utspel och föreslår åtgärder som inte är effektiva nog och som vi anser borde ersättas med andra. Det måste vi ju i rimlighetens namn kunna diskutera utan att herr Åsling talar om ändrade attityder hos det socialdemokratiska arbetarpartiet. Herr Åsling skall nog inte föreställa sig alltför mycket om löntagarnas upplevelser av trygghet och otrygghet. Vad är det han erbjuder dem? Jo, han säger själv att det är fråga om ett rådrum. Under åtta nio månader är han beredd att betala ut hundratals miljoner för att folk skall ha kvar sina jobb. Men vad händer den 1 januari 1978? Då är det ju slut med allt detta. Då har subventionerna upphört enligt den plan som redovisades i går. Och är ni inte inställda på att driva en alldeles våldsam inflationspolitik under den närmaste tiden, kommer också det skyddsnätet under en del dåliga företag att falla undan. Då var vår fråga — och den kvarstår: Vem skall ta ansvaret för planeringen av den strukturomvandling som måste komma inom vissa industribranscher? Beklädnadsindustrin, järnoch stålindustrin har vi dragit fram som de viktigaste exemplen. Det enda besked vi får i dag är att det är väldigt fint att affärsbankerna sköter denna politik, för de håller reda på lönsamhetskravet. Men det kan väl för det första göras på annat sätt. För det andra finns det ju ett samhällsekonomiskt lönsamhetskrav som också måste in i bilden. Ingenting av detta är bankerna kompetenta att bedöma. Frågan blir: Är det alltså meningen att bankerna skall sköta allt i herr Åslings näringspolitik? Skall man överlåta åt dem som har åstadkommit en stor del av strukturproblemen att sköta planeringen för hur dessa problem skall lösas? Har herr Åsling inga egna idéer? Har hans departement ingen känsla för att det är ett ansvar att ta? Är det bara att vräka ut skattebetalarnas pengar och sedan hoppas på att bankerna och storföretagen tillsammans skall komma till resultat? Där ligger vår principiella invändning, och den är av ideologisk natur, herr Åsling. Det är kanske därför herr Åsling inte fattar vad vi talar om.
Herr talman! Jag förstår mycket väl vad herr Feldt menar i detta sammanhang. Han menar att samhället skall ta ansvaret för strukturförändringarna i näringslivet. Men därvidlag har jag principiellt en annan uppfattning. Det är företagen som har ansvaret för sin anpassning till de marknadsförutsättningar som skall styra produktionen. Det är därför — för att få en riktig balans i företagens värderingar av sin situation — som vi har stärkt löntagarinflytandet i företagens styrelser. De anställda måste ha sitt att säga i detta sammanhang. Det skall inte bara vara kapitalägarna som skall bestämma hur strukturförändringarna skall ske. De anställda skall också vara engagerade i den förändring som sker i företagen. Men det är, herr Feldt, någonting helt annat än att staten dirigerar företagen och säger att den strukturplan som ni skall arbeta efter fastställer vi i kanslihuset. Här finns det en klyfta mellan oss, och det beklagar jag. Det är också, herr Feldt, att ifrågasätta idén och tanken bakom medinflytandet för de anställda i företagen.

Bankerna bör här spela den roll man spelar som reguljär kreditgivare, även fast det här är frågan om ett investeringsgarantisystem som har till ändamål att flytta fram redan planerade investeringar. Herr Feldt frågar mig vad som sker när det här regelsystemet upphör att verka. Finessen med konjunkturpolitiska åtgärder av den här karaktären är självfallet att man har en avgränsad giltighetstid och att man sedan är beredd, av hänsyn till konjunkturutvecklingen och de allmänna ekonomiska förutsättningarna, att omvärdera situationen och vidta nya åtgärder som kan vara påkallade.

Herr talman! Herr Åsling behöver inte gå för jag har en direkt fråga att ställa till honom om några minuter. Regeringens ekonomiska politik är ett fiasko. Liksom vid alla kriser söker man efter en syndabock. Regeringen har hittat sin syndabock: de svenska lönarbetarna. Det är stegringen av lönekostnaderna som nu påstås hota export och sysselsättning. Och lönestegringarna görs nu till en stöttepelare i den borgerliga majoritetens finanspolitiska resonemang. Regeringens och utskottsmajoritetens påståenden saknar all grund. Det är här inte fråga om ekonomiska bedömningar, utan det är fråga om cynisk politisk propaganda. Hela perioden 1960-1972 steg lönekostnaderna betydligt mindre i Sverige än i alla andra länder, USA undantaget. Sveriges försprång var då avsevärt även i förhållande till Västtyskland. Genom att de svenska lönerna hölls tillbaka tillskansade sig kapitalet stora fördelar. Denna bakgrund tigs det om. Finansutskottet har över huvud taget i sin redogörelse inget perspektiv före 1970. Men också åren 1970-1975 låg Sverige lågt. Dess relation till Västtyskland var densamma 1975 som 1970. Tillsammans med Västtyskland och USA framstår i själva verket Sverige som ett av de mest effektiva lönenedpressningsländerna. Finansutskottets och regeringens påståenden om lönekostnadernas stegring hänför sig helt till 1976. Men också här saknar påståendet grund. Utskottet kan inte presentera något annat material än en prognos från Svenska Handelsbanken. Det finns inga faktiska siffror framräknade för 1976 ännu. Det finns heller inget underlag för påståendet om farliga lönestegringar under 1976. Ingenting tyder heller på att lönekostnaderna över huvud skulle spela någon nämnvärd roll för ett lands exportsituation. Japan har haft den i särklass största stegringen av lönekostnaderna per producerad varuenhet under hela perioden efter 1960, men det hindrar inte den japanska exporten att rulla fram som en ångvält över världens marknader. Jag frågar industriminister Åsling, som nu förpassat sig själv till andra jaktmarker: På vilken grund framställer ni i regeringen de svenska lönerna som en fara? Vad har ni för verkligt underlag? Kan ni inte redovisa ert underlag tycker jag att ni skall be Sveriges löntagare offentligt om ursäkt. Denna uppriggade propaganda om lönerna är inte grundad på ekonomiska fakta. Den är uttryck för ett politiskt behov: kapitalets behov att angripa de lönearbetande och trycka tillbaka deras positioner. Det krävs en motaktion från arbetarrörelsen. Det krävs en radikal politik som angriper den verkliga orsaken till krisen och arbetslösheten. Det krävs en radikal politik som kan vara riktmärke för den rörelse som nu finns bland de arbetande. En sådan radikal politik borde fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsens två politiska partier föra fram. Men i den socialdemokratiska reservationen finns knappast några spår av en sådan politik. Det är som om socialdemokratins talesmän har bestämt sig för att resonera utifrån en kapitalistisk ståndpunkt och använda borgerliga ekonomers språk. Mot herr Bohmans stora upplåning sätter man en mer balanserad budget — ett gammalt konservativt krav, som USA:s republikaner redan har slitit ut. Mot allmänna stimulanser sätter man s.k. selektiva arbetsmarknadsåtgärder — ett klassiskt argument från den gamla AK-politiken. Man talar om stark ekonomi och ekonomisk balans. Stark för vem? Stark i vems intresse? Balans i vad? Balans för vilket ändamål? Det är ju inte så att det finns någon sorts allmän styrka eller allmän balans i ekonomin, lika önskvärd för alla — tvärtom. Styrka för storfinansen betyder svaghet och reträtt för de arbetande. Balans i storfinansens konton betyder utslagning och rovdrift för de arbetande. Regeringens perspektivlösa politik borde ha uppkallat arbetarrörelsen till något annat: till att ställa avgörande frågor, till att lägga fram ett långsiktigt program — ett program värdigt de arbetande människornas krav och förhoppningar och värdigt en arbetarrörelse, vars historiska mission ändå är att bryta kapitalets makt och bygga en annan sorts samhälle. Nu är det tid för ett sådant program. Det är tid att ställa de raka, avgörande frågorna. Varför blir det arbetslöshet? Därför att ekonomin styrs av privat profit. Därför att profiten kräver att arbetare slås ut. Varför blir det rovdrift och miljöförstöring? Därför att man kan utvinna kortsiktiga profiter genom att låta naturen och människornas hälsa betala. Varför flyttar kapitalisterna produktion utomlands? Därför att profithungern tvingar dem. Varför vacklar exporten? Därför att storfinansen i alltför hög grad har bundit landet vid produktion av gamla, klassiska råvaror och halvfabrikat. Därför att dessa halvfabrikat slås hårt av lågkonjunkturen. Därför att de hindrar nya, framtidsbetonade produkters utveckling. Varför vill storfinansen pressa Fälldin till att acceptera kärnkraften? Därför att rovdrift och halvfabrikat kräver stora mängder elkraft och olja. Varför är kärnkraften farlig för sysselsättningen? Därför att den till övervägande del hamnar just i de rovdriftspräglade branscher, där utslagningen av arbetare är störst och koncentrationen av företag hårdast. Varför är det en farlig politik att hålla tillbaka lönerna? Därför att det minskar den nationella marknaden. Därför att detta i sin tur hämmar möjligheterna att utveckla längre serier i produktionen. Därför att det återverkar negativt på exporten och dess sammansättning. Låt oss också inom arbetarrörelsen ställa de positiva frågorna om framtiden. Vad är det som behövs? Vilka är behoven och kraven för en ekonomi i folkflertalets intresse? Det behövs trygghet mot utslagning. Det behövs skydd mot att få se sin hemorts enda arbetsplats läggas ner. Det behövs skydd mot att räknas till något B-lag eller C-lag på arbetsmarknaden. Det behövs en plan för all produktion. Man måste sluta producera på slump, för spekulation eller för meningslös förbrukning. Det behövs hundratusentals nya daghemsplatser, tiotusentals nya vårdplatser. Det behövs en ny produktionsteknik. En teknik som inte förstör miljön och de arbetande människorna. En teknik som kräver stora investeringar men som ger tillbaka sjufalt på sikt. Det behövs en planmässig höjning av ekonomins förädlingsgrad. Det behövs mer genomtänkta, förfinade produkter i stället för kalhuggning, rovdrift, kärnkraft och slit-och-släng. Det behövs en produktion som byggs på de arbetandes kunnande, på kvalitet och på användbarhet snarare än på slukande av allt större mängder materiel och allt större mängder energi. Det behövs ett nytt sätt att bygga städer och tätorter. Det behövs andra lösningar på boendet, på trafiken, på människornas kollektiva liv. Det behövs en stor expansion inom undervisningsoch kultursektorn. Det behövs väldiga insatser för dem som aldrig fick utbildning och för de ungdomar som i dag slås ut ur skolan. Det behövs ett tillvaratagande av begåvningen hos de barn som nu lämnas vind för våg åt ett ytligt och mekaniskt kunskapsinhämtande och en social disciplinering som trycker ner deras utveckling. Det behövs mer och bättre dagligvaror. Det behövs mindre rustningar och färre skrytprodukter. Och mitt bland dessa samhälleliga behov, mitt bland dessa väldiga uppgifter som väntar, står en reservarmé. En armé av deltidsarbetare, arbetslösa, utslagna, kvinnor som stått i kö i åratal för att få ett riktigt arbete, ungdomar som inget bättre begär än en mening med sin tillvaro och sin utbildning. Detta är ett slöseri med människoliv, en misshushållning med ett helt samhälles resurser. Men sådan är kapitalismen. Inför ett sådant perspektiv, inför sådana uppgifter, kan inte arbetarrörelsens talesmän bara ägna sig åt en akademisk diskussion om detaljer i borgarnas finanspolitik. Arbetarrörelsens folk är kanske inte alltid medvetna socialister. Men de är för den skull inga borgare. Därför skall inte arbetarrörelsens partier här i dag tala borgarnas språk. Vi skall inte tala om stark ekonomi, balanserad budget, sund finanspolitik, starka företag, stram politik, Jimmy Carters stimulansprogram, återhållsamhet i avtalsrörelsen osv. — allt detta är ju borgerlig fraseologi. Vi skall tala om hur man kan skapa ett nytt samhälle. Ett samhälle där profit och rovdrift är avskaffade. Där angelägna mänskliga behov styr produktionen. Där de arbetande i Sverige kan bestämma landets utveckling utan att vara beroende av Jimmy Carters stimulanspaket. Där meningen med liv och arbete inte är att glädjas åt det egna checkhäftet, att jubla över konkurrenters misslyckande, att svartsjukt vaka över den egna lilla villans värdestegring och att sedan stå likgiltig inför medmänniskor som slås ut och skogar som skövlas. Kampen för ett nytt samhälle slår i dag mer och mer rot i människors medvetande. Händelserna i det kapitalistiska samhället driver på den. Detta medvetande hos folk behöver ett politiskt program. Vänsterpartiet kommunisterna vill söka driva debatten om ett sådant program. Vpk säger: Vänta inte på privatföretagens goda vilja. Det behövs ett statligt industriprogram för utbyggnad av industrin. För att skapa nya industrier, som kan kraftigt höja förädlingsgraden i ekonomin. Industrier som kan kompensera bortfallet av sysselsättning som följer i halvfabrikatindustriernas, ståloch massaindustrins nedläggningsspår. Industrier som kan utveckla en ny produktionsteknik. Som kan förbättra den yttre och inre miljön. Som kan sänka åtgången av material och energi per producerad enhet. Som kan utveckla nya, förfinade produkter och system. Vpk säger: Bygg upp nya trafiklösningar. Effektivisera järnvägsväsendet. Konstruera nya trafiksystem i de större städerna, som gör dem oberoende av den svällande privatbilismen. Vpk säger: Lägg upp ett program för att systematiskt bygga bort de sociala bristerna — daghemmen, vården, undervisningen, kulturen. Vpk säger: Stoppa kapitalexporten och utflyttningen av värdefulla förädlingsindustrier till andra länder. Vpk säger: Minska arbetsdagens längd men bibehåll lönen. Vpk säger: Förstatliga de privata affärsbankerna, så att kapital kan styras till angelägna sektorer och inte nyttjas för kortsiktig spekulation och kortsiktig profit. Det är ett program som skulle ge arbete åt byggnadsoch anläggningsarbetare. Åt industriarbetare och tekniker. Åt vårdarbetare och kulturarbetare. Åt de diskriminerade kvinnorna i arbetsmarknadens utkant. Åt de unga, som hotar att passiviseras i meningslös väntan eller mekanisk tristess. Det skulle ge expansion under kontroll. Det skulle ge planmässighet i stället för kaos och anarki. Det skulle ge utveckling utan prisspekulation och inflation. Det skulle ge industriella framsteg utan rovdrift. Det skulle ge ökad social nytta utan slöseri och förstöring. Det skulle ge en social omfördelning till förmån för de breda folklagrens behov. Det skulle stärka de breda folklagrens köpkraft. Det skulle därmed skapa en vidgad inre marknad. Det skulle skapa säkrare export, byggd på de arbetandes kunnande och på en teknologi med en ny och annorlunda målsättning. Detta program ger en konkret bild av det nya samhälle om vars nödvändighet allt fler arbetande människor blir medvetna och övertygade. Det är ett program som i sina första steg skulle kunna genomföras nu. Men det är också ett program, vars fullgörande kräver ett fullständigt avskaffande av storfinansens makt. Och det är ju så det skall vara. Den socialistiska idén skall vara närvarande i dagens kamp. Och dagens kamp skall bäras upp av den socialistiska idén om ett kvalitativt annorlunda samhälle. Kampen mot borgarregering, storfinans och reaktion måste byggas på en sådan idé. Annars är den bara opportunism. Ju klarare och konkretare vi inom arbetarrörelsen kan framställa idén, desto kortare blir den tid som förflyter innan kapitalismen går till historien.

Herr talman! I den ekonomiska politiken spelar skatterna en stor roll. Det gäller att uppnå bästa möjliga effektivitet i de åtgärder som sätts in i förhållande till vad man vill uppnå med den allmänna ekonomiska politiken, men man kan heller inte vid uttaget av skatter bortse från rättvisesynpunkter. En ekonomisk politik som syftar till full sysselsättning även i besvärliga tider måste betalas av alla, inte bara av vissa grupper. Skatternas primära uppgift i gångna tider har ju varit att tillförsäkra samhället de inkomster som behövs för att betala samhällets utgifter. I modern tid har skattesystemet börjat användas till så mycket annat för att styra utvecklingen i en eller annan riktning. Detta är naturligtvis riktigt, men jag tycker ändå att det kan vara på sin plats med en varning för att helt bortse från skatternas ursprungliga ändamål. Jag har på senare år många gånger varnat för de stora underskotten i statens budget. Jag kan inte dela många ekonomers uppfattning att en stor statlig upplåning är intresselös. Ekonomiministern var f.ö. i dag inne på samma linje, alltså att inhemsk upplåning inte spelar så stor roll. Då man från borgerligt håll, framför allt från moderaterna, har hävdat att också fonderingen i de sociala fonderna måste räknas in — trots att dessa fonder till varje krona är placerade och trots att den framtida avkastningen är intecknad - som en motpol till den starkt ökade statliga upplåningen, då tror jag att man är ute på farliga vägar. Den ekonomiska föreningen Sverige mår inte väl av att dess tillgångar i praktiken har förvandlats till skulder till delägarna. Vad jag med detta har velat komma fram till är att man inte kan bortse från skatternas roll i den gamla bemärkelsen, alltså som betalare av samhällets utgifter. I en nation där man har för avsikt att betala sina skulder, både till inhemska och utländska fordringsägare, kan man inte hålla på med att bara låna pengar år ut och år in. Det går inte att försvara det med att vi befinner oss i en evig konjunktursvacka. Det beror inte bara på viljan om det finns plats för skattesänkningar, något som moderaterna velat göra gällande. Det finns en skattepolitisk verklighet också. Samhällets ökade utgifter på olika områden har lett fram till att de samlade skatteoch socialförsäkringsavgifterna har ökat. Detta — jämte människors ökade inkomster — har lett till att det progressiva skattesystemet inte enbart har kunnat användas för att klara samhällets utgifter, utan en övergång har fått ske till indirekta skatter i allt större utsträckning. Vi har ju sedan länge haft konsumtionsskatter, och på senare år har den allmänna mervärdeskatten blivit den alltmer dominerande inkomstkällan. Men konsumtionsskatterna har inte räckt till. De har på senare år kompletterats med produktionsskatter av olika slag. Om man kallar dessa för arbetsgivaravgifter, socialförsäkringsavgifter eller något annat saknar egentligen betydelse. Dessa avgifter utgör en belastning på produktionen. De senaste årens kraftiga ökningar på produktionsfaktorsskatternas område har skett samtidigt med lättnader i den direkta beskattningen, och människor har sluppit att betala avgifter till folkpensioneringen och sjukförsäkringen. De flesta ekonomer av facket menar att dessa produktionsfaktorsskatter inkräktar på löneutrymmet och således efter en kort övergångstid i sin helhet får bäras av löntagarna. Det finns dock de som menar att avgifterna skjuts framåt och till största delen får bäras av konsumenterna genom prishöjningar som annars inte skulle ha inträffat. Hur som helst kan man nog konstatera att den del av bördan som bärs genom minskade företagsvinster säkert är mycket liten. Jag har, herr talman, velat göra den här lilla analysen av vårt skattesystem för att bättre kunna belysa hur felaktiga angreppen på vårt skattesystem från vissa företagarhåll är och hur den nuvarande riksdagsmajoriteten håller på att förändra skatteneutraliteten mellan olika företag beroende på företagsstruktur, storlek och t.o.m. geografiskt läge. Låt mig börja med det lilla. I förra veckan beslöt vi att undanta en viss form av naturaförmån för vissa skogsägare från beskattning. Jag skall i dag inte vidare diskutera sakfrågan. Det rör sig här bara om några miljoner kronor. Men det är tendensen till ändringar av skattereglerna som är det intressanta. i; I höstas beslöt man att ge plats för godtyckliga uppdelningar av familjeinkomster i gemensamt drivna företag liksom för en försvåring av kontrollmöjligheterna. Man har genomdrivit att företag i vissa delar av landet skall få en lägre skattebörda, och man har genomdrivit att egenföretagare inte skall delta i produktionsskatterna på samma sätt som de som har anställda. Man har presenterat förslag om en förlängning för hela 1977 av investeringsbidragen och investeringsavdragen, trots att deras investeringsfrämjande effekt nu torde vara helt borta; nu rör det sig bara om skattelättnader och bidrag till investeringar som skulle ha gjorts ändå. Vi återkommer senare till en diskussion i den frågan. Krav på ytterligare lättnader har rests eller aviserats, men vad kommande propositioner kommer att innebära för småföretagare kan jag givetvis inte yttra mig om. Däremot fick vi i går kväll klart för oss vilket jättestöd de stora företagen får på olika områden. I den allmänna debatten har kritik riktats mot att produktionsfak torsskatterna — för att återgå till dessa — ensidigt inriktats på en avgift som varit baserad på lönesummorna och att därför arbetsintensiva företag drabbats hårdare än de kapitalintensiva. Jag kan förstå en del av den kritiken, även om en utebliven omläggning från direkta skatter till arbetsgivaravgifter skulle ha drabbat de arbetsintensiva företagen lika hårt. Om en omläggning inte skett, hade i stället lönerna stigit så mycket kraftigare, och ur företagets synpunkt måste det vara likgiltigt om pengarna läggs i ett lönekuvert eller skickas till skattemyndigheten eller riksförsäkringsverket. När jag ändå säger mig förstå en del av kritiken mot lönebaserade skatter beror det på att jag inte anser att ökade skattebördor ensidigt skall läggas på arbetskraften, utan de bör också drabba kapitalet i företagen. I annat fall blir det för lönsamt att byta ut mänsklig arbetskraft mot maskiner. Den här frågan ligger dock under företagsskatteberedningens prövning, och den närmaste debatten om hur framtidens produktionsfaktorsskattesystem skall se ut får föras när utredningens förslag föreligger. F.n. har vi alltså att rätta oss efter det system som i dag gäller. Har vi skatt på produktionen måste naturligtvis alla som deltar i den produktion det är fråga om också vara med och betala skatterna. På riksdagens bord ligger i dag skatteutskottets betänkande nr 23, i vilket utskottsmajoriteten slår vakt om två skatteorättvisor med anknytning till produktionsfaktorsskatterna. En annan representant för reservanterna kommer att behandla detta betänkande, varför jag endast mera principiellt kommer att ta upp frågan. I den allmänna vulgärpropagandan, som också många borgerliga riksdagsmän deltagit i, har arbetsgivaravgiften och socialförsäkringsavgifterna framställts som en särskild pålaga just på de företagare som haft att erlägga egenavgift. Som ett exempel härpå vill jag nämna att i senaste numret av tidningen Företagaren, som är organ för en organisation i vilken hela rader av riksdagsmän är medlemmar och bland vilka också somliga är styrelseledamöter, finns ett stort uppslag om en blomsterhandlare som på en inkomst av 42 000 kr. betalade 28 000 kr. i skatt och bara fick 14 000 kr. kvar att leva på. I tidningen står att kommentarer är överflödiga. Jag är medveten om att inga medlemmar i en organisation eller ens styrelsemedlemmar är ansvariga för vad deras tidningsorgan skriver, men det skulle vara intressant att veta om man tycker att siffrorna ändå inte kunde vara värda en kommentar. Till skatteutskottets majoritet skulle jag faktiskt vilja ställa frågan om man anser att en produktionsfaktorsskatt skall betalas av alla som producerar något, eller om egenföretagarna skall åka snålskjuts på dem som har anställda. Egenföretagarna kan då antingen stoppa de sparade skatterna och socialförsäkringsavgifterna i egen ficka eller sälja sin produkt billigare än konkurrenterna, som både får betala sina anställdas såväl som egenföretagarens socialförsäkringsskydd och en del av dennes skatter. Ännu intressantare blir min fråga till utskottsmajoriteten om dess inställning till det som jag tror först var folkpartiets förslag men som även flera anslutit sig till, nämligen att de första fem anställdas löner skall gå fria från arbetsgivaravgifter och kanske också socialavgifter. Skulle ett sådant förslag bli verklighet — och jag fruktar att det kan bli verklighet i den kommande propositionen — har man kommit bra långt från skatteutskottets enhälliga uttalande om konkurrensneutralitet i beskattningen. Är det meningen att stora företag skall slås sönder i mindre för att de skall komma undan skatterna? Vi fick ett konkret exempel på detta från en representant för Kooperativa förbundet. Han menade, att om man befriade småhandlaren, den som har högst fem anställda eller arbetar ensam, från alla dessa avgifter, skulle han komma i ett betydligt bättre konkurrensläge än KF, som har sina butiker i en stor enhet och således inte får motsvarande befrielse. Den nuvarande regeringens representant lämnade ett för KF lugnande svar. Han sade att varje butik naturligtvis skall räknas för sig. För andra och för dem som sysslar med skatter var detta svar mindre lugnande. Landets näringsliv består ju inte bara av butiker. Är det meningen att näringslivet skall slås sönder i mindre företag så att det bara består av småföretag och ingenting annat? Låt mig, herr talman, uppehålla mig en del också vid skatteutskottets betänkande nr 24, som gäller uppdelningen av familjeinkomster från ett företag i vilket båda makarna och eventuellt även barn arbetar. Jag gör det i detta sammanhang, trots att det bara är några månader sedan vi i kammaren hade en debatt i frågan. Den är dock en viktig del av helheten när det gäller beskattningen. Jag tycker att vi mer och mer börjar få en speciell inriktning av skattereglerna, nämligen att lätta skattebördorna för vissa grupper i vårt land vilka speciellt omhuldas av den nya majoriteten.

Man kan av utskottsmajoritetens skrivning lätt få det intrycket att det görs ett försök att upprätthålla något slags anställningsförhållande, där den företagsledande maken är arbetsgivare och den medhjälpande maken är anställd. Så är ju ingalunda fallet, och utskottsmajoriteten har heller inte velat upprätthålla den principen längre än som är förmånligt för företagsägaren med familj. Makar har nu rätt att dela upp inkomsten mellan sig på lämpligt sätt inom ramen för s.k. marknadsmässigt vederlag till den medhjälpande maken. Man behöver inte ta någon hänsyn till hur stor del av insatsen som gjorts i det gemensamma företaget. Helt godtyckligt kan den samlade inkomsten delas mellan makarna så att det gynnsammaste resultatet uppnås från skatteoch socialförsäkringssynpunkt. Också inkomster utanför rörelsen kan på detta sätt delas, och skatterna på exempelvis kapitalinkomster kan göras betydligt lägre än för andra människor. Budgetministern påstod på förmiddagen att man har skapat rättvisa. Det är alltså inte så utan precis tvärtom. Man har skapat en skatteorättvisa. Min fråga är: Vilken möjlighet har en vanlig löntagare att helt godtyckligt dela sin inkomst med maken om beloppen bara ligger inom ramen för marknadsmässig lön? För andra skattebetalare måste det te sig synnerligen märkligt och stötande att man på detta sätt ger en grupp skattskyldiga helt laglig möjlighet att med olika godtyckliga uppdelningsåtgärder pressa ned sin skatt högst avsevärt. Ett par tusenlappar i vinst är det normala vid en vanlig gemensam familjeinkomst. Skattelättnaderna uppkommer dels därigenom att lindrigaste progressionseffekt uppnås genom uppdelningen, dels därigenom att våra liberala avskrivningsoch nedskrivningsregler möjliggör att vinstresultat kan plöjas ned. Förtjänsten blir ännu större om hänsyn tas till att många sociala förmåner är knutna till den taxerade inkomsten. Detta är alltså de rent legala möjligheter som föreligger att minska beskattningen. Därtill skall läggas att några kontrollmöjligheter knappast heller föreligger. Vilken taxeringsmyndighet kan hävda att mer än marknadsmässigt vederlag tillförts medhjälpande make eller barn? Vilken taxeringsmyndighet kan bevisa att medhjälpande make ej varit verksam det stipulerade timantalet? Vilken taxeringsmyndighet kan bestrida ett påstående att en 16-åring har jobbat några lördagar och söndagar eller en kväll i föräldrarnas rörelse? Det kan naturligtvis ingen. I utskottsmajoritetens skrivning påstås att vi motionärer inte har protesterat mot att speciellt kvinnan diskrimineras och mot de orimliga konsekvenser som skulle uppstå om 1976 års vårbeslut skulle kvarstå. Det har vi visst gjort. Logiken kräver att om vi önskar återinföra samma regler så måste vi vara nöjda med de reglerna. Då kan vi naturligtvis inte vara med om att tillstyrka orimliga konsekvenser. Vi har protesterat mot sådana påståenden. Det blir inga orimliga konsekvenser, vad vi vet, om bestämmelserna enligt 1976 års vårbeslut kommer tillbaka. I propositionen fanns ett exempel som låg till grund för höstbeslutet och som påstods vara orimligt. Jag är inte säker på att det exemplet står sig i en skattedomstol. Om någonting speciellt skulle uppmärksammas så finns det ju möjligheter att ändra lagtexten i den delen, men jag tror inte att det finns något exempel på att det har blivit orimliga konsekvenser av det beslut som riksdagen fattade förra våren. Påståendet får stå helt för utskottsmajoritetens räkning. Motionärerna och reservanterna har inte, som det också påståtts, bara anfört kontrollproblem som skäl för sina förslag. I ännu högre grad har anförts det förhållandet att majoritetens ställningstagande innebär att reglerna helt legalt medger en avsevärd skatteflykt, och därtill skall läggas kontrollproblemen. Utskottsmajoriteten vill göra gällande att kontrollproblemen i det här fallet inte är artskilda från vad som gäller på övriga områden inom beskattningen. Reservanterna hävdar motsatsen. Vi anser att de är artskilda. Här föreligger nämligen inget tvåpartsförhållande, vilket är det vanliga i andra fall. Här har båda parter samma intresse, nämligen att få ner den gemensamma skatten. Detta gäller såväl makar som barn. I ett normalt arbetstagarförhållande mellan två parter utgår — det kan vi vara ganska övertygande om — också en normal ersättning. Där föreligger inget gemensamt intresse. Kan man, vilket det här är fråga om, på ett papper dela upp inkomsten mellan olika familjemedlemmar, som därefter kan dela upp den samlade inkomsten mellan sig på vilket sätt som helst, då är det ett annat förhållande. Nog är väl det ett alldeles särskilt kontrollproblem — det tycker verkligen reservanterna. Jag tror fortfarande på samma sätt som jag gjorde i höstas: det enda sättet att få en någorlunda rättvis uppdelning av familjeinkomsten är att ha en till insatsen relaterad uppdelning av företagets samlade resultat. Jag är inte främmande för en annan relation än tredjedelsregeln, men så länge ingen har kunnat bevisa att den är felaktig nöjer jag mig med att yrka bifall till densamma. Den är samtidigt en kontrollåtgärd, som dock bör kompletteras med en tidsgräns för makar och ytterligare kontrollåtgärder mot att överföra inkomst till barn. Herr talman! Andra representanter för mitt parti kommer att ägna sig åt betänkande nr 22 om indirekta skatter och nr 25 om skogsvårdsavgift, men jag ber ändå att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till skatteutskottets betänkanden nr 22, 23; 24 och 25.

Herr talman! I anslutning till finansutskottets betänkande nr 1 behandlas ett flertal betänkanden från skatteutskottet. Som framhålls i betänkandet från finansutskottet är det nödvändigt att vidta vissa skattehöjningar för att begränsa den privata konsumtionen och det statliga upplåningsbehovet. Finansutskottet har också understrukit angelägenheten av att de finanspolitiska åtgärderna inte avsevärt försämrar kostnadsutvecklingen för näringslivet. Skatteutskottet delar denna uppfattning och finner de i propositionen förordade beskattningsåtgärderna väl ägnade att tillgodose dessa syften. Som framhölls redan i höstas i propositionen om ändringar i den statliga inkomstbeskattningen för 1977 skulle förslag framläggas om vissa höjningar av den indirekta beskattningen, bl.a. på energin. I propositionen föreslås nu en höjning av elskatten från 2 till 3 öre per kilowattimme för all elkraftförbrukning upp till 40 000 kilowattimmar per år. Vid förbrukning inom industriell verksamhet som ligger över denna gräns skall den nuvarande skattesatsen på 2 öre fortfarande gälla. Höjningen av elskatten beräknas medföra en intäktsökning per år räknat Riksdagen beslöt 1975, på förslag av den dåvarande regeringen, att den allmänna energiskatten skulle läggas om från värdeskatt — 10 926 på priset — till en styckeskatt, utgående med 2 öre per kWh. Förändringen var störst för storförbrukarna dels på grund av att dessa i regel hade ett lägre pris, dels på grund av att det då också fanns möjligheter till nedsättning av beskattningen. För att övergången skulle bli så mjuk som möjligt fick regeringen rätt att i vissa fall sätta ned avgiften till 1 96 av varans tillverkningsvärde. Regeringen har nu meddelat att den höjt denna gräns till 1,3 96 av tillverkningsvärdet. Jag har velat säga detta för att något belysa bakgrunden till regeringens förslag. I den socialdemokratiska motionen föreslås att avgiften vid all förbrukning av elkraft och för industrin skall höjas till 3 öre. Av vad jag sagt framgår att man ännu inte på långt när i sin helhet kunnat tillämpa 1975 års beslut, och då framstår förslaget om en höjning till 3 öre för all industriell verksamhet närmast som en papperskonstruktion utan möjlighet att i praktiken kunna tillämpas. Socialdemokraterna har också i sitt budgetförslag fört fram en inkomstökning på 100 miljoner. Ser vi på hur man handlade vid beslutets tillämpning när socialdemokraterna satt i regeringen 1975 finner vi att inkomstökningen inte blir särskilt stor. Beträffande tobaksskatten föreslås en höjning med 15 96, vilket beräknas medföra en intäktsökning på 350 milj.kr. per år. Förslaget har inte mött några erinringar vare sig i motioner eller vid utskottsbehandlingen. Beträffande den i propositionen föreslagna höjningen av fordonsskatten, så tillstyrker utskottet det framlagda förslaget. Socialdemokraterna har i motion krävt en annan utformning av fordonsskattehöjningen och dessutom föreslagit en höjning av bensinpriset med 5 öre. Socialdemokraterna motiverar sitt förslag med att höjningar skall drabba den privata konsumtionen lika väl som näringslivet. Såsom framgår redan av finansutskottets uttalande, som jag omnämnde i början av mitt anförande, är det vid eventuella förändringar i skatteuttaget angeläget att inte onödigtvis öka kostnadsnivån inom näringslivet och därmed försämra det svenska näringslivets konkurrenskraft, både vid export och på den inhemska marknaden. Sedan är vi ju alla väl medvetna om att en ökad skattebelastning på näringslivet medför en nära nog automatisk höjning av den inhemska prisnivån, och därmed drabbar också en sådan utformning av skattehöjningen ändå till sist de enskilda konsumenterna. Därtill kan en dylik skattebelastning i ett så bekymmersamt läge som det nuvarande ytterligare minska det svenska näringslivets exportmöjligheter och konkurrenskraft. Totalt sett inbringar regeringens och socialdemokraternas förslag beträffande fordonsskattehöjningen samma belopp till statskassan, 650 milj.kr. per år. Härtill kommer i socialdemokraternas förslag 5 öre per liter för bensinen, vilket beräknas inbringa ytterligare 230 milj.kr. Ännu ett par ärenden behandlas i skatteutskottets betänkande nr 22: dels frågan om skattebefrielse för importerade dentaltekniska arbeten, dels frågan om huruvida mervärdesskatt skall utgå när det gäller utländska bilar som utför transportuppdrag i Sverige och repareras här. Vad beträffar den förstnämnda frågan om skattebefrielse för dentaltekniska arbeten föreslår skatteutskottet att frågan hänskjuts till mervärdeskatteutredningen för fortsatt prövning. Beträffande mervärdeskatt på reparationsarbeten på utländska bilar som utför transportuppdrag i Sverige föreslår utskottet i likhet med departementschefen i propositionen att sådana tjänster skall undantas från beskattning. Förslaget skall ses som ett led i en internationell samordning av mervärdeskatten från trafikpolitisk synpunkt. I det paket av utskottsbetänkanden som nu behandlas ingår också en motion om den allmänna arbetsgivaravgiften. Här yrkas från socialdemokratiskt håll på en höjning av arbetsgivaravgiften med nära 3,5 miljarder kronor. Att i ett läge då det svenska näringslivet har ett kostnadsläge som ligger högre än konkurrentländernas ytterligare försvåra konkurrensmöjligheterna ter sig mycket märkligt. Nu finns det olika tolkningar om huruvida arbetsgivaravgifterna har en prishöjande effekt eller ej, vilket också debatterats tidigare i dag. Denna fråga kommer att ytterligare beröras såväl av herr Olsson i Järvsö som av herr Carlsson i Vikmanshyttan, och därför skall jag inte gå närmare in på den. Jag vill emellertid i all korthet besvara ett par frågor som herr Wärnberg ställde i detta sammanhang. Det gällde om produktionsskatten skall betalas såväl av företagare som av löntagare. Diskussionen har ju gått ut på att man borde skapa likvärdiga förhållanden för företagare och löntagare vid beräkning av arbetsgivaravgiften, och enligt min mening har man nått ganska långt på detta område under den senaste tiden. Frågan om huruvida det skall utgå arbetsgivaravgift för de fem först anställda har diskuterats en del under det senaste året. Vi har i riksdagen beslutat om en allsidig utredning om arbetsgivaravgiften, och jag för min del vill avvakta det resultat man kommer fram till. Jag förmodar att både fördelar och nackdelar kommer att kunna påvisas. Senare får vi väl se vad vi kan göra på det här området. I skatteutskottets betänkande 24 berörs frågan om beskattningen av egenföretagare. Det var med stor förvåning som jag lyssnade på vår ärade ordförande i skatteutskottet, och med lika stor förvåning läste jag den vid utskottsbetänkandet fogade socialdemokratiska reservationen. Jag återkommer till den litet senare. Spörsmålet om slopande av sambeskattningen för makar som båda arbetar i ett gemensamt företag har debatterats alltsedan särbeskattning beslutades 1970. För centern, liksom också för folkpartiet och moderata samlingspartiet, har det framstått som en klar orättvisa att ha kvar denna form av sambeskattning. Enligt den uppfattning vi hävdat skall beskattningsreglerna vara likvärdiga oberoende av företagsform och om möjligt också oberoende av om man är företagare eller löntagare. Efter sex års intensiv debatt beslöt riksdagen äntligen förra året att delvis avskaffa sambeskattningen för egenföretagare. Det första beslutet för ungefär ett år sedan innebar att man med lottens hjälp på alla punkter utom en antog den dåvarande regeringens förslag, vilket resulterade i vissa ganska hårda begränsningsregler. Det sattes som villkor för uppdelning dels en lägsta insats på 600 arbetstimmar, dels införandet av en tredjedelsregel som innebar att den medhjälpande makens del fick uppgå till högst en tredjedel av makarnas gemensamma inkomst av rörelsen. Dessutom införde man mycket hårda restriktioner beträffande rätten till avdrag för barns arbetsinsats i föräldrarnas företag. I höstas beslöt riksdagen på förslag från den nya regeringen en ändring av reglerna i enlighet med dessa partiers förra våren i reservationer framförda förslag, i korthet innebärande 400 arbetstimmar som lägsta gräns för uppdelning. Man slopade tredjedelsregeln och fastställde i stort sett likvärdiga regler beträffande beskattningen av barns arbetsinkomst. Socialdemokraterna har nu, som herr Wärnberg anförde, krävt en återgång till de skärpta regler som den socialdemokratiska regeringen föreslog förra våren. Jag återkommer här till den som jag tycker mycket märkliga reservationen från de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet. Först skriver man, vilket citerades av herr Wärnberg, att inkomster från gemensamt familjeföretag bör delas på ett sätt som motiveras av de arbetsinsatser resp. familjemedlemmar gjort. På den punkten, som jag tycker egentligen är den väsentliga, är vi helt överens. Men sedan fortsätter utskottets reservanter på följande sätt: ”Så behöver icke ske efter de regler som riksdagens majoritet genomförde hösten 1976. Dessa regler medför rätt till godtycklig uppdelning av det gemensamma företagets vinstresultat inom ramen för s.k. marknadsmässigt vederlag åt den ene av makarna. Reglerna konstruerades också om så att alla tänkbara uppdelningar kan ske i syfte att skaffa gynnsammare förhållanden för familjemedlemmar i såväl skattesom socialförsäkringshänseende än som motsvaras av den faktiska arbetsinsatsen. Denna favorisering av en viss grupp skattskyldiga framstår för många som djupt orättvis.” Vad som här anförs är enligt min uppfattning inte överensstämmande med verkligheten. Vad riksdagen beslöt i höstas var vissa ändringar för att förverkliga den målsättning som jag nyss återgav och som såvitt jag förstår alla är överens om. För att vi skulle kunna förverkliga den var det nödvändigt att göra dessa förändringar. Avgörande för uppdelningen är fortfarande — och det slogs fast såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet i höstas — arbetsinsatsens storlek och att ersättningen för den gjorda arbetsinsatsen högst får utgöra marknadsmässig lön. Skall denna målsättning förverkligas, kan man inte ha kvar en regel som begränsar den medhjälpande makens del av inkomsten till högst en tredjedel. Man kan inte ha kvar en regel som bestämmer att den medhjälpande maken alltid skall ha marknadsmässig lön. Alla vet att företagarens inkomster växlar år från år, och ett fasthållande vid regeln att marknadsmässig lön alltid skall utgå för gjord arbetsinsats skulle i vissa fall innebära, att den av makarna som är företagsledare skulle få mindre ersättning för sin arbetsinsats eller kanske inte någon alls.

Beträffande barnen gäller samma sak. Vill man förverkliga målsättningen att den som gjort arbetsinsatsen också bör beskattas för denna, kan man inte skapa en mängd särbestämmelser som förhindrar det som man sagt sig önska förverkliga. Vad riksdagen beslöt i höstas var att sänka timgränsen till 400 timmar, slopa tredjedelsregeln, genomföra den nödvändiga följdändringen från ”marknadsmässig lön” till ” högst marknadsmässig lön” — av skäl som jag tidigare anfört — samt att företagarbarnen fick regler likvärdiga med dem som gäller för andra kategorier. Talet om godtycklig uppdelning och att syftet skulle vara att skapa gynnsamma förhållanden, gynnsammare än vad som motsvaras av den faktiska arbetsinsatsen, är enligt min uppfattning helt felaktigt. Jag tycker att socialdemokraterna borde bestämma sig. Står man fast vid den inledande meningen i reservationen eller vill man införa hårdare beskattningsregler för egenföretagarna? Talet om orättvisa, som man också nämner i reservationen, är mer berättigat om man ser på den särlagstiftning som gällt för egenföretagarna under åren 1971-1975.

Det tycker jag är en orättvisa, och vi har fått svart på vitt av förre finansministern Gunnar Sträng att inbetalningen uppgick till ett så högt belopp. Då tror jag man skall vara rätt försiktig med att tala om orättvisor i det nya förslaget. En annan intressant sak som framkommer i reservationen är talet om att i rörelseinkomst i allmänhet ingår en viss del som kan anses som inkomst av kapital. Jag har i riksdagen i flera år motionerat om att vid beräkning av socialförsäkringsavgifter för egenföretagarna skulle ett visst grundavdrag medges just av de skäl som framhålls i den socialdemokratiska reservationen till skatteutskottets betänkande nr 22. Jag har motionerat i denna fråga även i år, och jag hoppas att när frågan kommer upp i riksdagen få stöd av er reservanter på den punkten, för ni har framfört precis samma motiveringar som jag har gjort både i år och tidigare. Som utskottet framhåller finns det inte någon anledning att nu ompröva de i höstas beslutade reglerna. Jag vill ändå hoppas att vi alla i riksdagen — Nr 82 som målsättning skall acceptera att likvärdiga beskattningsregler skall gälla för alla, oberoende av om vi är företagare eller löntagare. Vi behöver varandra på många sätt, vi behöver varandra alla. Vi har när det gäller skattepolitiken ett gemensamt mål, nämligen att motarbeta och förhindra — Finansdebatt skatteflykt. Men låt oss inte stämpla vissa grupper som mindre trovärdiga än andra. Riksdagen har hösten 1976 beslutat om regler för egenföretagares beskattning som skall ge dem med andra grupper i samhället likvärdiga förhållanden. Jag anser det vara en hederssak för oss i riksdagen att stå eniga om att den principen skall vara gällande. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandena 22, 23, 24 och 25.

Herr talman! Låt mig försöka anknyta till den överläggning som herr Josefson och jag hade före middagspausen! Jag vill börja med att säga att herr Josefson gav ett glädjade svar på min första fråga, då han menade att man borde arbeta för lika skatter och avgifter vare sig det gällde egenföretagare eller anställda, och det skulle han göra. Såvitt jag kan förstå tog han därmed avstånd från skriverier om att egenföretagarna är sämre lottade än de som är anställda av den typ som jag tog upp och som förekom i tidskriften Företagaren. Det var synd att herr Josefson inte samtidigt tog direkt avstånd från förslaget att företag med upp till fem anställda skall befrias från produktionsfaktorsskatter. Jag litar emellertid på herr Josefsons omdöme i de här frågorna; han kan kanske medverka till att det aldrig kommer någon proposition i ämnet. Herr Josefsons förslag att en del av företagarinkomsten skall behandlas som kapitalinkomst — han önskade ett avdrag från inkomsten som inte skulle beläggas med arbetsgivaravgifter och sådant — tror jag att vi kan bli överens om, om man inte sätter gränsen för högt. Jag förutsätter naturligtvis att den delen skall sambeskattas, om den kommer över 2 000 kr., och att den inte får vara underlag för ATP, sjukpenning eller liknande förmåner. I så fall tror jag att vi kan bli ense. Vad som skiljer herr Josefson och mig åt är rättvisebegreppet i fråga om uppdelning av familjeinkomsterna i ett företag. Herr Josefson menar att det är rättvisa att en medhjälpande make får ut hela företagarinkomsten och företagsledande make inte får någonting, om det skulle passa från skattesynpunkt och av andra skäl, att medhjälpande make inte får någonting om det skulle passa eller att inkomsten delas lika om det skulle bli gynnsammast. Detta, tycker herr Josefson, är skatterättvisa, men jag anser att det är en godtycklig uppdelning och att regeln är djupt orättvis. Herr Josefson sade att vi var överens om att företagarinkomsten skulle delas mellan makarna efter vars och ens insats i företaget; jag tror inte att jag hörde fel på den punkten. Men hörde jag rätt, så måste principerna i motionen och reservationerna vara riktiga och inte det förslag som majoriteten genomförde i höstas, för enligt det förslaget får makarna dela företagarinkomsten som de själva vill upp till nivån marknadsmässigt vederlag. Ta som exempel att ett företag avkastar 50 000 kr., sedan konsolideringar och andra avskrivningar gjorts. Den medhjälpande maken jobbar bara drygt halva tiden i företaget och tar för det ut 25 000 kr. Den av makarna som är företagsledare och jobbar hela året får också 25 000 kr. Är detta skatterättvisa, då man tjänar kanske en tusenlapp på en sådan s.k. uppdelning? Är inte tredjedelsregeln bra, tycker jag att ni kan komma med ett annat förslag till fördelning från majoriteten, men behåll inte det godtycke som finns i dag! Jag återkommer i en senare replik.

Herr talman! I fråga om arbetsgivaravgifterna är väl skillnaden närmast den — jag tror att herr Wärnberg är mig ganska nära i uppfattning — att jag anser att man om möjligt skall försöka få fram en renodlad arbetsinkomst också för företagarna som kan ligga till grund för dessa avgifter. När det gäller att en del av inkomsten skall betraktas som kapitalinkomst är frågan om man kan få den delen exakt eller om man skall gå på ett schablonbelopp. Jag anser att ett mindre schablonbelopp skulle kunna åstadkomma ett visst mått av jämkning för dem som har låga inkomster. Om man tar ett lågt schablonbelopp kan man diskutera hur det skall ses från försäkringssynpunkt. Jag har begärt att frågan skall bli föremål för utredning, och efter det uttalande som herr Wärnberg nu har gjort kanske vi kan finna en väg att lösa även det problemet. I fråga om sambeskattningen har vi olika uppfattningar om vad beslutet i höstas innebär. Min bestämda uppfattning och min tolkning av beslutet i höstas är att vi då liksom tidigare fastslog att det är arbetsinsatsen multiplicerad med högsta marknadsmässiga lön som skall vara avgörande för vad den medhjälpande maken får ta upp som inkomst. I det exempel som herr Wärnberg tog och där makarna gemensamt hade 50 000 kr. i inkomst och medhjälparen gjorde en halv arbetsinsats — säg med 900 timmar å 30 kr., om man räknar med socialförsäkringen - kommer medhjälparen upp i hälften av inkomsten. Då är det väl inte mer än rätt att medhjälparen också tillerkänns en marknadsmässig lön för den gjorda arbetsinsatsen. Det är ju precis vad herr Wärnberg har skrivit i reservationen och som vi är överens om! Det var för att möjliggöra förverkligandet av det målet — vilket jag anser att det är oerhört viktigt att vi är överens om — som vi tog bort de restriktioner som omöjliggjorde det förverkligandet enligt det beslut som hade fattats förra våren.

Herr talman! Vad jag vänder mig mot i majoritetens resonemang är att detta skall gälla för bara en av makarna. Den medhjälpande maken i det exempel jag tog, som alltså icke kunde anses göra en lika värdefull insats som den arbetsledande maken, får då för 900 timmars arbetsinsats ut lika mycket pengar som den företagsledande maken får ut för sina arbetsinsatser under 1 800 timmar. Då är det ju inte alls fråga om någon marknadsmässig lön för den insatsen, utan helt godtyckligt bara den del som blir över! Här leker man med ett förhållande där den ena maken är anställd av den andra, vilket han eller hon i praktiken inte är i det här fallet. Därmed har ni redan undanröjt riksdagsbeslutet i höstas, då ni sagt att man inom denna ram får godtyckligt dela upp inkomsten hur man vill. Jag anser alltså fortfarande att det är en orättvisa att inkomsten får delas upp godtyckligt. Det är inte fråga om någon kontroll här, utan om att reglerna är sådana att makarna tillåts att dela upp inkomsten hur de vill. Då är det självklart att de också gör det på det för dem gynnsammaste sättet. Sedan är jag angelägen om att poängtera att jag inte anser företagargrupperna mindre trovärdiga än löntagargrupperna — jag tror det var så herr Josefson uttryckte sig i sitt anförande före middagspausen. Här är det i stället fråga om att ändra ett regelsystem, och jag anser att oavsett om man är löntagare eller företagare är man lika trovärdig. Jag trodde vi hade accepterat att kontroller är nödvändiga för alla skattebetalare, oberoende av vad de har för anställning och oberoende av om de är företagare eller anställda.

Herr talman! Enligt den proposition som lämnades i höstas har tredjedelsregeln tagits bort och kvar är regeln att den medhjälpande maken skall ha högsta marknadsmässiga lön för sin arbetsinsats. Då kan man komma fram till en sådan inkomstuppdelning, som jag nämnde i mitt svar på frågan om makarna som hade en gemensam inkomst på 50 000 kr. Utskottsmajoriteten föreslog den ändringen av propositionen i höstas att förutsättningar skapades för att få just den uppdelning som herr Wärnberg talar för, nämligen att båda makarnas insatser skall beaktas och att lönen skall fördelas efter makarnas arbetsinsatser. Nu finns det alltså möjlighet att göra just den fördelning som herr Wärnberg ansåg att man borde göra, grundad på båda makarnas arbetsinsats. När det gäller arbetsinkomsten skall man utgå från den utförda arbetsinsatsen och marknadsmässig lön. I fråga om dem som inte uppnår så stor inkomst att de kan få marknadsmässig lön skall man också enligt vår uppfattning reducera för båda makarna. För den händelse reglerna kommer att missbrukas har vi nu sagt i utskottsbetänkandet att man bör avvakta de erfarenheter som kan inhämtas, innan man på nytt om prövar reglerna. Vi ville inte i höstas gå så långt att vi i lagtext direkt skrev in regeln att man skulle reducera arbetsinkomsten lika för båda makarna. Men avsikten bakom beslutet var just att åstadkomma en så rättvis uppdelning som möjligt med hänsyn till gjord arbetsinsats och med hänsyn till den inkomst som finns att fördela mellan makarna.

Herr talman! Den skattepolitiska utvecklingen har medfört att en ökad del av skattebördan lagts på lönarbetarna. Indirekta skatter och kraftigt stigande kommunalskatter har främst drabbat lågoch medelinkomsttagarna. Bolag och förmögenheter svarar för allt mindre del av de samlade skatterna. De förändringar som företagits på skatteområdet genom olika provisorier har inte förändrat utan förstärkt denna bild. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att en genomgripande skattereform är nödvändig.

En sådan politik skulle innebära verklig omfördelning av skattebördorna till förmån för det stora flertalet inkomsttagare med lågoch medelinkomster. En sådan politik skulle kunna betecknas som en demokratisk skattepolitik. De delfrågor på skattepolitikens område som skall avgöras i dag bör ses mot denna bakgrund. Förändringarna i fråga om den indirekta beskattning som regeringen föreslagit är inte avsedda att åstadkomma lättnader för det stora flertalet utan tvärtom skärpningar. Vpk-förslaget om viktiga förändringar för att bl.a. motverka höjda kommunalskatter avvisas av skatteutskottet. Den hittills förda skattepolitiken fullföljs. Den borgerliga regeringens huvudlinje, att gynna företagarna på lönearbetarnas bekostnad, kommer klart till uttryck när det gäller den indirekta beskattningen. När det gäller energiskatten undantar man i huvudsak industrin från skattehöjning, medan hushållen drabbas hårt. Denna linje är fördelningspolitiskt och energipolitiskt fullkomligt orimlig. Därför har vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på regeringens förslag rörande energiskatten och yrkat på en arbetsgivaravgift på energiförbrukningen. Detta skulle vara riktigt från både skattepolitisk och energipolitisk synpunkt. Den som i utskottets handlingar söker motiveringar för yrkandet om avslag på vpk-kraven får tyvärr leta förgäves. Man godtar propositiunens förslag, och detta sägs utgöra utgångspunkten för att avvisa vårt yrkande. Det kan man verkligen inte anse vara argumentering från ett riksdagens organ med uppgift att bereda olika förslag. Vi har också motsatt oss regeringens förslag rörande vägtrafikbeskattningen. Visst bör privatbilismens expansion motverkas. Men detta kan endast ske genom ökad satsning på kollektivtrafiken. Med regeringens förslag blir det inte en enda extra busslinje men däremot ökade utgifter för alla dem som är tvingade att använda bilen för att kunna komma till och från arbete och service. En höjning av fordonsskatten har syftet att tillföra statskassan ytterligare medel, som får betalas av människor som tvingas utnyttja bilen som följd av en felaktig trafikpolitik. Det är falskt att påstå att detta skulle motverka bilismen och främja kollektivtrafiken. Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att främja kollektivtrafiken? Den frågan är obesvarad. Den besvaras inte heller i skatteutskottets påstående att det inte råder något motsatsförhållande mellan förslaget om höjning av fordonsskatten och en ökad satsning på kollektivtrafiken. Utskottet har helt missat poängen. Vad det handlar om är att det inte heller finns något samband mellan dessa frågor. Det blir nämligen ingen förbättring av kollektivtrafiken enbart genom höjd fordonsskatt. Som den nu är utformad blir den bara en ny pålaga för många människor. Det förhållandet att man undantar lastbilstrafiken från skattehöjningar visar också att man räknar med biltransporter framför järnvägstransporter. Vänsterpartiet kommunisterna har i en skattepolitisk motion utvecklat de frågor som vi finner angelägna i en genomgripande skattereform och som jag inledningsvis berörde. Två yrkanden i denna motion har behandlats av skatteutskottet, nämligen att den allmänna arbetsgivaravgiften slopas för kommuner och landsting och att en omläggning av arbetsgivaravgifterna görs,så att dessa tas ut i förhållande till företagens omsättning. Det är föga övertygande när utskottet avstyrker motionsyrkandena med hänvisning bl.a. till att företagsskatteberedningen befinner sig i slutfasen av sitt arbete. Mera relevant är hänvisningen till tidigare intagen negativ attityd till dessa krav. Nu som tidigare vill man inte vidta några förändringar. Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting är en mycket brännande fråga i de skattepolitiska sammanhangen. Genom sin konstruktion drabbar kommunalskatten särskilt hårt lågoch medelinkomsttagare. En skattepolitik som medför ständigt stigande kommunalskatter blir därför mest kännbar för de minst bärkraftiga. En betydande del av kommunalskatten utgörs av avgifter till staten. Den metod för s.k. skatteomväxling som tillämpats under senare år har lagt ytterligare kostnader på kommunerna. Vi finner det vara en rimlig åtgärd att befria kommuner och landsting från allmän arbetsgivaravgift för att något lätta trycket på den kommunala ekonomin och därigenom motverka höjda kommunalskatter. När det gäller formen för uttag av arbetsgivaravgifterna från företagen menar vi att det är angeläget att dessa tas ut direkt ur produktionen. Nuvarande form gynnar högt mekaniserade företag och missgynnar per sonalintensiv verksamhet. Särskilt förödande har detta varit för kommuner och landsting, men också för en rad andra verksamheter som bygger på mänsklig arbetsinsats. I regeringsdeklarationen heter det att skattesystemet måste reformeras. Åtgärder som aviseras är bl.a. sänkta marginalskatter, inflationsskydd i skattesystemet och åtgärder för att hålla tillbaka de kommunala skattehöjningarna. Några genomgripande förändringar som skulle gynna de stora grupperna lågoch medelinkomsttagare anges inte. Det är ganska avslöjande för den borgerliga regeringens politik att man, efter årtionden av skattekvirr i bästa Glistrupstil, endast förstärker de negativa dragen i skattepolitiken. Man avvisar förslag som skulle förbättra kommunernas ekonomi och motverka kommunalskattehöjningarna. Man gör förändringar i den indirekta beskattningen som främst drabbar de ekonomiskt svagaste i samhället. Man fortsätter att gynna företagen på lönearbetarnas bekostnad. Höjning av momsen har vilat och vilar alltjämt som ett moln över politiken från den dag den borgerliga regeringen började sin verksamhet. Det visar att tidigare motstånd mot momshöjning från de borgerliga partierna endast varit taktiskt betingat. Man har ingenting emot att vältra över bördor på låginkomsttagarna. Som redan framförts från vpk i denna debatt kommer vi att bekämpa planerna på att genom höjd mervärdeskatt försämra den arbetande befolkningens och pensionärernas levnadsstandard. Inget tal om behovet att begränsa konsumtionen kan dölja att det rör sig om attacker mot grupper i samhället som redan har svårigheter att klara de allra nödvändigaste utgifterna för livets uppehälle. Det är inte höjd moms, utan det är slopad moms på maten som är en angelägen reform för låginkomsttagarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Skattepolitik är klasspolitik. Därför genomför den borgerliga regeringen helt naturligt en skattepolitik som gynnar kapitalet och missgynnar den arbetande befolkningen. Vackra locktoner i valrörelsen om åtgärder mot höga skatter ändrar ingenting härvidlag. Det har talats om svek i kärnkraftsfrågan. Det är berättigat att tala om svek även i skattefrågan. De borgerliga partierna avsåg aldrig att införa skattelättnader för den arbetande befolkningen utan för kapitalet, men det passade inte att i valagitationen säga sanningen. Skattepolitik är klasspolitik, och därför måste grundlinjen i en demokratisk skattepolitik vara minskade skattebördor för lönearbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna samtidigt med ökade skatter för stora förmögenheter, bolagsvinster och spekulationsvinster. Vänsterpartiet kommunisterna företräder en skattepolitisk linje som bl.a. innebär: 1. Kamp mot höga indirekta skatter, särskilt mervärdeskatten som fördyrar alla varor. I första hand måste momsen på maten bort. 2. Staten måste överta kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet, såsom bostadstilläggen till pensionärerna, skolkostnaderna, barntillsynen och huvuddelen av sjukvården. Kommuner och landsting måste befrias från allmän arbetsgivaravgift. En progressiv statskommunal enhetsskatt måste införas. 3. Progressionen i skattesystemet får inte försvagas, utan måste skärpas så att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo beskattas. Hela avdragssystemet måste göras om för att inte som nu gynna höginkomsttagare och missgynna låginkomsttagare. 4. Beskattning av kapital och kapitalvinster måste skärpas och skattepolitiken användas som ett instrument för att utjämna förmögenhetsfördelningen. 5. Den direkta beskattningen av bolagens vinster måste skärpas, bolagsskatten göras progressiv och nuvarande avskrivningsregler förändras. Ett system av produktionsskatter bör införas, beräknade i förhållande till företagens omsättning samt råvaruoch energiförbrukning och inte som vid beräkningen av nuvarande arbetsgivaravgifter enbart i förhållande till löneutgifterna. 6. Skatteflykt och skattefusk måste effektivt bekämpas. 7. Stat, landsting och kommuner måste säkras tillräckliga resurser för angelägna uppgifter, bl.a. genom att nya inkomstkällor öppnas genom nationalisering och kommunalisering av vinstgivande företag och genom att slöseriet på det militära området bekämpas. Detta, herr talman, innebär en genomgripande förändring av hela skattepolitiken, en förändring som är helt nödvändig om skattepolitiken skall bli ett instrument för omfördelning av skattebördorna till förmån för den arbetande befolkningen på kapitalets bekostnad. De förslag som vi från vänsterpartiet kommunisterna ställt och som delvis behandlas i dag utgår från denna grundsyn rörande skattepolitiken. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 1354, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 22, samt till motionen 86 punkterna 4 och 5, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 23.

Vilka åtgärder har regeringen föreslagit för att förbättra kollektivtrafiken? Jag vill bara säga att en proposition i det ärendet inte kommer att behandlas i skatteutskottet. Vad vi har att behandla är frågan om energiskatten och fordonsskatten, inte åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken. Jag förmodar att det senare kommer en proposition i detta ämne. Beträffande de yrkanden som ställts i motioner från vpk om en omläggning av arbetsgivaravgiften och befrielse för kommuner och landsting från skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgifter vill jag säga att dessa frågor är under utredning. Företagsskatteutredningen kommer att lägga fram sitt förslag i slutet av 1977. När det gäller kommunerna har den kommunalekonomiska utredningen, som också skall vara klar i november 1977, att utreda både kostnadsfördelning och kommunernas ekonomi. Det finns därför ingen anledning att på nytt begära en utredning eller företa andra ändringar. Hela vårt skattesystem — den direkta och delvis den indirekta beskattningen — är i dag föremål för utredning. Eftersom man sagt att utredningarna skall vara klara och framlägga sina förslag under november månad får vi avvakta till dess innan vi fortsätter diskussionen på den punkten.
Herr talman! När det gäller skatt och kollektivtrafik vill jag säga att man har sökt rättfärdiga den här utformningen av skatten på bilismen just med att man vill bromsa privatbilismen. Då tycker jag inte att det är tillräckligt att hänvisa till att det nog kommer en särskild proposition om kollektivtrafiken. Om man i det ena sammanhanget kopplar frågan till trafikpolitiken, tycker jag man borde vara konsekvent och göra det också i det andra sammanhanget. Den skattepolitiska utvecklingen under senare år har verkligen inte underlättat för kommunerna utan tvärtom skapat nya problem för dem. En åtgärd som kan vidtas utan att man avvaktar ett förslag om den totala uppgiftsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun vore att befria kommunerna från allmän arbetsgivaravgift. Den åtgärden borde man kunna vidta redan nu, och det är därför vi har ställt detta yrkande.

Herr talman! Herr Josefson har tidigare i kväll belyst majoritetens inställning till dessa skattefrågor. Jag kan därför nöja mig med att göra några kommentarer till de fyra betänkanden som vi nu behandlar. Betänkande nr 22 avser regeringens nya skatteförslag, nr 23 gäller arbetsgivaravgiften, nr 24 gäller beskattningen av egenföretagare och nr 25 gäller skogsvårdsavgiften. I samtliga dessa betänkanden finns det reservationer från socialdemokraterna. Det intressanta med dessa reservationer till betänkandena 22, 23 och 24 är den företagsfientlighet som så klart kommer fram, speciellt när det gäller småföretagen. Det är också intressant att konstatera att socialdemokraterna försöker spela ut företagare mot de andra grupperna i vårt svenska samhälle, vilket helt strider mot den uppfattning som exempelvis vi har, nämligen att alla medborgare skall behandlas lika och att vi skall ta vara på och uppmuntra enskilda initiativ som kan bidra till att tillväxten i vårt samhälle kan fortsätta. För vårt näringsliv har vi ett gemensamt ansvar för att inte genom ytterligare pålagor på företagen förvärra kostnadsutveck!ingen. Åtgärder i den riktningen riskerar att ytterligare försvaga det svenska näringslivets konkurrenskraft. Därför anser vi att skatter och avgiftshöjningar i nuvarande läge i möjligaste mån måste undvikas. Följden blir annars bara den att priserna stiger ännu mer. Och vilka drabbas av det? Jo, alla vi konsumenter, dvs. de svenska hushållen. Jag tycker att det klingar litet falskt när socialdemokraterna i en av sina reservationer skriver att i förslagen ”läggs en stor del av bördan på hushållen. I en anmärkningsvärt stor utsträckning har näringslivet undantagits från höjningar.” Jag tycker inte att man skall behöva påpeka att även företrädare för näringslivet är konsumenter och bildar hushåll som alla andra medborgare. Liksom övriga grupper drabbas alltså också de av en skattehöjning vare sig den kommer i form av direkt eller av indirekt skatt. Socialdemokraterna anser att förslaget om en 75-procentig höjning av fordonsskatten för personbilar är alltför kraftigt tilltagen och därför, som det står i reservationen, på ett oskäligt sätt drabbar fordonsägarna. Socialdemokraterna har ett motförslag, nämligen att höja fordonsskatten med 40 96. Men då vill de ta med all trafik, alltså även nyttotrafik — traktorer, lastbilar m.m. Dessutom vill de höja energiskatten på bensin. De anser att deras förslag innebär att kostnaderna för den vanlige bilisten stiger något mindre än enligt regeringens förslag men medger att vissa fordonsägare kan drabbas hårdare. Då tycker jag att socialdemokraterna borde ha kommit fram till att deras förslag är lika oskäligt som regeringens. Det gör de emellertid inte. Man kan därför fråga sig: Var går gränsen mellan skäligt och oskäligt? I detta fall tycks det bero på vem som har fört fram förslaget. Socialdemokraterna vill i reservationer vid skatteutskottets betänkanden nr 23 och 24 riva upp riksdagsbeslut som fattades i höstas. Det gäller naturligtvis beskattningen av egenföretagare. Vi får ganska klart för oss socialdemokraternas syn på egenföretagarna trots deras vackra ord under valrörelsen. Men nu tar jultomten av sig masken och visar sitt rätta ansikte. Vi får också klart för oss att den dag då socialdemokraterna eventuellt återkommer i regeringsställning slår ödestimmen — då kommer höjningar av arbetsgivaravgiften m.m. att ske på löpande band. Som väl är finns det emellertid i dag i riksdagen en klar majoritet som kan se till att de försöken åtminstone f. n. inte kommer att lyckas. Jag tror att de svenska hushållen kan vara glada för det. Den säkraste garantin för att regeringen inte alltför ofta skall behöva ta till avgiftshöjningar av olika slag är att företagsamheten får arbeta under sådana förhållanden att den kan utvecklas och stabiliseras. Endast därigenom kan vi fortsätta att öka vårt välstånd och stabilisera vår ekonomi. Jag tror, herr talman, att det målet i dag är det viktigaste att arbeta för. Jag ber med det sagda att få instämma i yrkandena om bifall till hemställan i samtliga utskottets betänkanden.
Herr talman! När vissa representanter för de partier som ingår i regeringen tycker att socialdemokraterna lägger fram skatteförslag som belastar alla grupper i samhället säger de att socialdemokratin är ovänligt inställd till företagsamheten. Herr Söderström tog upp frågan om egenavgifterna och sade att nu faller masken, nu visar socialdemokraterna vad de vill. Socialdemokraterna vill att alla skall skatta för sina inkomster oberoende av vem som tjänar dem — företagare eller anställda. Har vi en produktionsfaktorsskatt skall den betalas av alla som producerar någonting, antingen det är en egenföretagare eller en anställd. Har vi ett socialförsäkringssystem, för vilket vi lagt avgifterna på produktionen, måste i all rimlighets namn någon betala socialförsäkringsavgifterna också för den lantbrukare eller egenföretagare som får nytta av dessa socialförsäkringar. Det är här inte fråga om att vara ovänlig mot företagsamheten utan om att skapa rättvisa i systemet. Går det aldrig upp för herr Söderström att det är på det sättet?
Herr talman! I sitt första anförande före middagsuppehållet sade herr Wärnberg att företagarna åker snålskjuts på sina anställdas bekostnad. Jag reagerade mycket starkt mot det påståendet. Om det verkligen vore så som herr Wärnberg sade att det är skulle jag ha sagt att det inte skall vara på det sättet. Men jag tycker att situationen för våra småföretagare och egenföretagare är den rakt motsatta. Det skulle faktiskt vara frestande att berätta sagor här, men vi har Pomperipossasagan i så färskt minne att jag kan avstå. Låt mig ta ett exempel! Det är synd att varken herr Wärnberg eller herr Berndtson hade tillfälle att hörsamma den inbjudan som vi fick till Östgötabankens stämma i tisdags i förra veckan. Vi fick nämligen där en hel del förnämligt siffermaterial. Man redovisade personalkostnaderna per anställd dels för 1971, dels för 1976. En anställd som år 1971 kostade 43 000 kr., kostade 86 500 kr. år 1976, dvs. kostnaden hade fördubblats. Vederbörandes lön hade stigit från 33 000 kr. till 57 900 kr., dvs. med 75 96, medan de sociala avgifterna och andra avgifter har stigit från 10 000 kr. till 28 600 kr. eller med 186 96. Samtidigt har konsumentprisindex stigit med ungefär 50 96. Detta visar att den tidigare regeringen ensidigt lagt kraftigt ökade bördor på våra företag. Därför tycker jag att det är egendomligt att man nu reagerar så hårt, när vi för en gångs skull vill gå en annan väg. Hur länge anser herr Wärnberg att man kan hålla på och plussa på utgifterna för företagen? Finns det över huvud taget någon övre gräns för herr Wärnberg?
Herr talman! Jag skall be herr Söderström att läsa protokollet med mitt tidigare anförande, eftersom han tydligen hörde alldeles galet. Jag frågade nämligen representanterna för majoriteten om de ville att egenföretagarna skulle befrias från alla socialavgifter och alla produktionsfaktorsskatter. Om de ville det, så var det fråga om att åka snålskjuts, i annat fall inte. Herr Söderström berättade att han varit på Östgötabankens bolagsstämma och där fått reda på vilka personalkostnader man i dag har. Jag bestrider inte de siffror han redovisade, men de bestyrker ytterligare mitt påstående att om egenföretagaren icke vill betala alla dessa personalkostnader utan överlåter åt andra att göra det, så åker han snålskjuts. Alla som har anställda får vidkännas personalkostnader av den storlek som herr Söderström talade om, och då måste också egenföretagaren ha ungefär motsvarande kostnader för sitt sociala skydd och sin skatt på produktionen. Var gränsen för produktionsfaktorsskatterna går vet inte jag. Men vare sig, man tar ut skatten på konsumtionen, på produktionen eller direkt på lönerna, så blir det i stort sett samma människor som får betala den. Vill man ha förmåner, måste man också betala dessa förmåner på något sätt. Det går inte att, som herr Söderström vill, hålla på och låna utomlands för att kunna äta, utan man måste betala på något sätt.
Herr talman! Om herr Söderström med siffrorna från Östgötabanken vill bestrida vad jag sagt om skattepolitiken i stort, tycker jag att han förfaller till någonting som han sade att han inte skulle ägna sig åt, nämligen att berätta sagor. Dessa siffror kan på intet sätt förändra den totala bilden, nämligen att skattebördorna har ökat just för lågoch medelinkomsttagarna och att skatteinkomsterna från bolag och kapitalvinsterna har fått en relativt sett mindre betydelse. Jag tycker nog att herr Söderström över huvud taget försöker förvilla begreppen. I ett tidigare inlägg försökte han tala om att även företagarna bildade hushåll när han skulle försvara den något besynnerliga utformningen av energiskatten. Det kan inte bestridas, herr Söderström, att det förslag som regeringen har lagt drabbar lågoch medelinkomsttagare hårdast.
Herr talman! Jag kan hålla med om att lågoch medelinkomsttagare drabbas väldigt hårt. Men de högre inkomsttagarna drabbas inte mindre hårt, det ser progressionen i vårt skattesystem till. I sitt inledningsanförande sade herr Wärnberg, något som han också nu har bekräftat, att alla dessa avgifter är en belastning på produktionen. Det betyder dyrare produkter, och dyrare produkter betyder ökade priser. De ökade priserna är någonting som vi konsumenter, dvs. de svenska hushållen, får betala. Därför tycker jag att det klingar falskt när man i en socialdemokratisk reservation beskärmar sig över att företagsamheten undantas och avgifterna lastas över på hushållen. Herr Wärnberg har under hela sin tid i majoritetsställning varit med om att belasta de svenska hushållen i precis lika hög grad. Skillnaden mellan er och oss är att vi låter det ske direkt och öppet.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag att uppehålla mig vid skatteutskottets betänkande nr 22, som behandlar förslagen om ändringar i den indirekta beskattningen. Till betänkandet har vi socialdemokrater fogat en reservation. I den föreslår vi en annan utformning av energioch fordonsskatten. Jag skall i mitt anförande något belysa motiven för vårt reservationsförslag. I partimotionen 1976/77:1294 har vi redovisat den socialdemokratiska uppfattningen om hur den ekonomiska politiken bör utformas. Vi är av den bestämda meningen att det behövs en stram ekonomisk politik om vi skall kunna klara sysselsättningen och prisutvecklingen. Som ett led i denna ekonomiska politik ingår höjningen av vissa indirekta skatter. Utformningen av åtgärderna måste dock ske på sådant sätt att de inte får ofördelaktiga fördelningspolitiska verkningar. Åtskilliga av de förslag som den borgerliga regeringen nu har presenterat har uppenbara brister i detta avseende. En stor del av höjningarna drabbar ensidigt de svenska hushållen, medan däremot näringslivet i stort sett undantagits. Vi anser att detta i princip är fel. Även företagsamheten och produktionen måste bära sin del av pålagorna. Våra förslag har utformats med hänsyn härtill. När det gäller energiskatten var denna föremål för omläggning 1975, då vi gick över från värdeskatt till styckeskatt. Den omläggningen innebar en kraftig ökning av energibeskattningen för de svenska hushållen. Genom särskilda dispensregler erhöll den energikrävande industrin nedsatt beskattning. Centerpartiet var inte speciellt tilltalat av de här dispenserna utan motionerade om att de borde tillämpas med stor restriktivitet och att krav borde ställas på att den minskade skattebelastningen skulle utnyttjas för investeringar i energisnålare produktionsprocesser. Det bör inte komma i fråga, sade man då från centerhåll, att dispenser lämnas enbart i kostnadssänkande syfte, lika litet som staten subventionerar andra insatsvaror i speciella företag. Dessa betänkligheter är nu tydligen helt borta. Regeringen föreslår att skatten höjs med 50 96 till 3 öre per förbrukad kWh upp till en förbrukning om 40 000 kWh per år. Kvar skall också finnas möjligheterna till dispensgivning för den speciellt energikrävande tillverkningen. Förslaget innebär att hushållen ensidigt drabbas och att den industriella förbrukningen i stort sett inte vidkänns några höjningar. Vill man se det här förslaget som ett inslag i strävandena att få till stånd en bättre hushållning med energin och begränsa energikonsumtionen, så bör även industrin vara med. Vi anser därför att den höjda energibeskattningen även skall gälla den industriella förbrukningen. När det gäller den speciellt energikrävande tillverkningen är vi ense om att ett dispensförfarande bör finnas även i fortsättningen. Vårt förslag ger ca 100 milj.kr. i ökade statsinkomster under budgetåret 1977/78 jämfört med regeringens förslag. Jag lyssnade med intresse på herr Josefsons anförande före middagspausen, speciellt det avsnitt som gällde energibeskattningen. Förstod jag herr Josefson rätt, menade han att vi inte fullt ut har kunnat genomföra 1975 års beslut om omläggning av energiskatten, och det skulle nu utgöra motiv för att undanta näringslivet från den föreslagna höjningen av energibeskattningen. Herr Josefson avsåg tydligen förhållandet med ett dispensförfarande för den energikrävande industrin. Här gäller det emellertid ett begränsat antal företag inom speciella branscher, och att nu ta dessa till intäkt för att undanta hela näringslivet rimmar utomordentligt dåligt med centerns tidigare inställning när det har gällt att söka begränsa energikonsumtionen. Beträffande fordonsskatten föreslår regeringen en höjning med 75 96 för personbilar och motorcyklar. Som skäl anges att fordonsskatten varit oförändrad under förhållandevis lång tid. Även här väljer regeringen samma linje. Lastbilar, traktorer och övriga skattepliktiga fordon går fria från höjningen. Hushållen drabbas ensidigt, men drivmedelsskatten lämnas orörd. Vi reservanter anser att en höjning av fordonsskatten med 75 96 är alltför kraftig. Inte heller kan vi se någon godtagbar anledning att helt undanta näringslivets fordon. Även företagsamheten bör bära sin del av den ökade restriktiviteten. Sammantaget slår åtgärder av det slag som den borgerliga regeringen nu genomför mycket hårt mot den enskilda människan, speciellt mot dem som befinner sig i små ekonomiska omständigheter. Jag har träffat åtskilliga pensionärer, som är mycket bekymrade över att deras ekonomiska situation blir ytterligt försämrad. De håller sig med en äldre bil för att kunna ta sig till och från sommartorpet, som de med stor möda och sparsamhet har skaffat sig under de yrkesverksamma åren. Så många mils körning blir det inte fråga om, men bilen är nödvändig för att de skall kunna komma till och från sommarstället. Nu har de fått kraftigt höjda försäkringspremier. Serviceoch reparationskostnaderna har stigit. Bilbesiktningsavgiften räknas upp, och så kommer nu en 7S5-procentig höjning av fordonsskatten. Bilen har blivit upp emot 1 000 kr. dyrare per år genom ofrånkomliga kostnader. Lägger man sedan till alla andra avgifter som justerats upp, är det uppenbart att den ekonomiska situationen har blivit klart sämre för dessa pensionärer med små eller inga möjligheter att kompensera sig på annat sätt. Jag kan försäkra herr Söderström och andra att dessa människor har svårt att förstå att inte skatten på exempelvis lastbilar och traktorer skall höjas. Vi föreslår en annan utformning när det gäller höjningen av fordonsskatten. Vi anser inte att det finns rimlig anledning att undanta traktorer, lastbilar och andra beskattningsbara fordon och ensidigt låta höjningarna drabba de enskilda bilisterna och motorcykelförarna. Tidigare har det ansetts att det skall vara en så långt som möjligt rättvis fördelning av vägkostnadsansvaret mellan de olika fordonen, men detta lämnar regeringen helt därhän, när den lägger fram sitt förslag. Vi reservanter har stannat vid en höjning av fordonsskatten med 40 96 men föreslår att höjningen skall omfatta alla fordonsslag och således inte begränsas till personbilar och motorcyklar. Genom att skatteunderlaget vidgas till att omfatta alla fordon blir intäkten av vårt förslag lika stor som i regeringens budgetförslag. Den av regeringen föreslagna höjningen av fordonsskatten har knappast någon effekt från energiförbrukningssynpunkt, och enligt vår mening bör höjningen av fordonsskatten kompletteras med en höjning av energiskatten på bensin. Vi föreslår därför att energiskatten på bensin höjs med 5 öre per liter. En sådan höjning ger ökade statsinkomster med 230 milj.kr. för budgetåret 1977/78. Den särskilda kilometerskatten bör i konsekvens härmed höjas i motsvarande mån, och vi föreslår en höjning av den skatten med 15 96. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid skatteutskottets betänkande nr 22 fogade reservationen av herr Wärnberg m.fl.
Herr talman! Herr Carlstein förfasar sig över att vi höjer energiskatten med 50 96. Ja, det låter väldigt mycket, det är jag medveten om också. Men om man har en taxa som är två öre och är överens om att höja den, då är den minsta höjning som praktiskt kan komma i fråga ett öre, och det blir 50 96. Jag skulle vilja erinra om — låt oss gå tillbaka fem, sex eller sju år — hur det var när vi införde arbetsgivaravgiften. Den var då en procent. Socialdemokraterna höjde den strax efteråt till två procentenheter. Då talade man om att man höjde avgiften med en procent, men i själva verket höjde man den med 100 96. Jag har inget minne av att herr Carlstein den gången förfasade sig över den hundraprocentiga höjningen. Och inte nog med det. Strax därpå höjdes avgiften med ytterligare 100 26 och inte heller då var herr Carlstein uppe i talarstolen och protesterade. Det blir sådana här orimliga procenteffekter på så låga tal, men i kronor räknat blir effekten inte så stor på energibeskattningen som på arbetsgivaravgiften. När det sedan gäller bilskatten tycker jag att herr Carlstein borde slå upp s. 23 i skatteutskottets betänkande nr 22. Herr Carlstein förfasar sig över vårt höjningsförslag som ger så orimliga effekter för pensionärer — herr Carlstein talade om 1000 kr. per år. Enligt vad reservanterna själva skriver stiger kostnaden något mindre i deras förslag än i regeringens — i stället för 1000 kr. kanske det blir 980 eller 990 kr. Jag tror att vare sig merkostnaden blir 980 eller 1000 kr. så kommer den som drabbas att förfasa sig precis lika mycket. Med ert förslag är det praktiskt taget lika illa som med vårt i så fall.

Herr talman! Det är givet att här råder en viss principiell skillnad mellan regeringspartiernas uppfattning och den som socialdemokraterna för fram. Det har sagts såväl i propositionen som i finansutskottets betänkande att det är angeläget att man inte avsevärt försämrar kostnadsutvecklingen för näringslivet. Vi vet allesammans att näringslivet har det besvärligt i konkurrensen både på exportmarknaden och här hemma. Det är mot den bakgrunden regeringsförslaget har lagts fram. Som jag sade tidigare, kommer även de avgifter som tas ut på ett indirekt sätt slutligen att få betalas av den enskilde konsumenten. Ser vi till konsumentens totala intresse måste det ju vara angeläget att få fart på vårt näringsliv och på exporten. Då skall man inte onödigtvis fördyra produkterna och försvåra möjligheterna att åstadkomma den förbättring av exporten som vi alla eftersträvar. Herr Carlstein tog upp — och det var därför jag begärde ordet — centerns ståndpunkt beträffande energiskatten 1975. Jag vill framhålla att första gången vi förde fram detta var på hösten 1974, och då var läget helt annorlunda. Det året hade man ju beslutat om olika åtgärder för att ta ifrån företagen deras s.k. övervinster, och i detta läge pekade vi på möjligheterna att höja energiskatten. Det är ett faktum att det vid den tiden fanns ett ganska gott utrymme. Situationen har förändrats avsevärt sedan dess, och i dag kämpar näringslivet med rätt stora svårigheter. Det är orsaken till att vi går försiktigare fram när det gäller näringslivet. Dock skall det konstateras att regeringen har sagt att den lägsta gränsen för nedsättning av energiskatten kommer att höjas. När det gäller fordonsskatten vill jag bara säga att 1968 fastställdes de nuvarande fordonsskatterna. Ansåg man vid den tidpunkten att det var en riktig avvägning mellan energiskatt och fordonsskatt kan man väl knappast ha så förfärligt stora invändningar mot den höjning som nu föreslås. 1968 hade vi ett bensinpris som låg mycket, mycket lägre, och den höjning av fordonsskatten som här är föreslagen motsvarar inte helt den penningvärdeförändring som skett.

Herr talman! Herr Söderström förfasar sig över att jag sade att det blir en 50-procentig höjning av energiskatten. Men jag sade inte det i någon som helst ond mening, utan jag konstaterade att en höjning från 2 öre till 3 öre är en 50-procentig höjning och att den ensidigt drabbar hushållen — ingenting annat. Sedan kan vi vara överens om att det i kronor räknat kanske inte blir så mycket — i vart fall inte för industrin, för den slipper undan. Däremot blir det kännbart för hushållen med en sådan här justering av energiskatten. När det gäller fordonsskatten blir det, som jag sade, så att vissa ka tegorier drabbas speciellt hårt. Jag tog exemplet med pensionären som kör väldigt litet därför att han kanske enbart behöver bilen för att ta sig ut till sitt lilla sommarställe. Han får den här fasta höjningen av fordonsskatten, som slår mycket hårt mot honom och andra i ungefär samma situation. Däremot förbrukar dessa kategorier bara litet bensin. Då blir det fördelaktigare för dem med det förslag som vi har framlagt. Jag tycker att herr Söderström skall medge att sådana här människor drabbas speciellt hårt av ert förslag. De har väldigt svårt att förstå att man skall undanta traktorerna, lastbilarna och andra tunga fordon. Vi har ändå sagt oss förut att vi skall försöka fördela kostnadsansvaret för våra vägar på ett rimligt sätt. Det bortser man helt ifrån i propositionsförslaget. Jag tog också upp centerns inställning till energibeskattningen. Det var ändå så, herr Josefson, att ni var synnerligen kritiska mot att man över huvud taget skulle medge lättnader för industrin och menade att om industriföretagen får lättnader, så skall de använda pengarna — som det står — för investeringar i energisnålare produktionsprocesser. Det var inställningen, och den har ni ju satt på pränt i partimotioner från centern. Nu släpper ni detta helt och hållet och säger i stället att hela industrin bör lämnas därhän när det gäller att höja energiskatten. Det är en anmärkningsvärd förändring i inställningen.
Herr talman! Får jag säga till herr Carlstein att jag bara läste vad som står i er egen reservation i utskottsbetänkandet. Jag trodde att ni menar vad ni säger där. Men sedan jag nu hört herr Carlstein skall jag nästa gång jag läser vad socialdemokraterna skrivit ana argan list och kanske också läsa mellan raderna det som inte står.
Herr talman! Herr Carlstein bortser helt ifrån det konjunkturläge som näringslivet befinner sig i. Det var just det jag ville påpeka i mitt förra inlägg.
Herr talman! Herr Josefson hänvisade till konjunkturläget, men kvar står väl ändå det faktum att centern arbetar för att man skall få energisnålare produktionsprocesser och för att man skall vaka över att vi inte har en onödigt stor förbrukning av energi inom näringslivet. Jag trodde att man inom centern alltjämt arbetade för den saken, men då skall man inte undanta näringslivet från beskattningen av energi.

Herr talman! Jag skall som den troligen sista talaren i denna fråga något beröra den socialdemokratiska motionen om beskattningen av familjeföretagare. Vid det här laget har vi debatterat frågan så många gånger i riksdagen och så länge att alla som är intresserade borde fatta vad det handlar om, nämligen en ny form av sambeskattning. Förslaget innebär inte en lika klar och tydlig sambeskattning som den vi efter stor möda blev av med för snart tio år sedan. Det skulle inte drabba alla gifta, men det går stick i stäv mot alla vackra uttalanden om jämställdhet på olika områden mellan makar och mot de principer som vi varit eniga om som skäl för att avskaffa sambeskattningen. Jag tror faktiskt att man inom det socialdemokratiska partiet har en hederlig önskan att arbeta för jämställdheten, och jag har många gånger medgivit att man har arbetat bra. Men då bör man vara konsekvent och inte som den gamla regeringen med den ena handen lägga fram en proposi" ion som man så vackert kallar avveckling av den faktiska sambeskattningen och i samma ögonblick med den andra handen komma med en annan proposition och införa en ny form av sambeskattning. Det är precis samma idé som vi har debatterat nu när vi talar om beskattningen av småföretagare. Om två makar arbetar i ett familjeföretag, skall enligt förslaget den ena maken i absolut varje sammanhang taxeras för minst två tredjedelar av makarnas sammanlagda inkomster. Man kan uttrycka det på ett annat sätt och säga att när det gäller familjeföretag är den enes arbete under alla förhållanden aldrig värt mer än hälften av den andres. Att det i praktiken betyder att det är hustrun som i de flesta fallen drabbas tror jag vi kan vara ense om. Det innebär att i alla mindre företag här i landet där båda makarna arbetar full tid, och det förekommer faktiskt ofta, skulle hustruns arbetsinsats automatiskt, efter beslut av Sveriges riksdag, bara anses vara värd hälften av mannens. Ett sådant beslut i kammaren skulle inte främja jämställdheten mellan könen. Ett sådant beslut skulle konservera den rådande uppfattningen om männen som huvudförsörjare. Ett sådant beslut skulle vara orättvist mot alla makar som är beredda att var och en ta ansvar för sin försörjning. I reservationen till utskottsbetänkandet talar man om favorisering av en viss grupp skattskyldiga, en favorisering som för många framstår som orättvis. Jag förstår inte det resonemanget. Jag tycker att socialdemokraternas förslag är djupt orättvist och dessutom diskriminerande. När vi grälar om 400 eller 600 timmar är det enligt min mening mest hårklyveri. Men när man försöker att med tredjedelsregeln undervärdera kvinnors arbete, eller lika illa — vilket kan bli följden — indirekt uppmanar dem att inte arbeta lika lång tid som mannen, då gäller det allvarliga principer. Jag beklagar att principfastheten när det gäller jämställdhet inte är större än att man för fram ett sådant här förslag. Herr Wärnberg talade om att man inte behöver ta någon som helst hänsyn till den insats som den ena maken gjort utan att man skulle kunna göra en godtycklig — jag tror det var uttrycket — hälftendelning. Så står det inte i lagtexten. Där står för det första att maken måste arbeta minst 400 timmar, för det andra att den ersättning hon får — för det blir väl oftast hon — skall vara marknadsmässig. Det betyder inte att man genomgående och i samtliga fall skall dela den gemensamma inkomsten i två hälfter. Herr Wärnberg nämnde vidare att han inte var främmande för en annan uppdelning men höll fast vid den socialdemokratiska så länge ingen har kunnat visa att den var felaktig. Jag vet inte vad herr Wärnberg har för bekanta, men jag känner till många makar som faktiskt båda arbetar lika länge och gör en lika värdefull insats i sitt företag. Jag känner lanthandlarpar, där båda makarna finns i butiken hela tiden från kl. 9 på morgonen till 6 eller 7 på kvällen. Jag känner åkeriägarpar, där båda kör skolbussar och turistbussar precis lika mycket. Jag handlar ofta bullar som är bakade av en man, och jag köper dem av hans fru. De arbetar båda hela tiden i sin rörelse. Det är fråga om makar som arbetar lika länge. Sådant skall vi vara tacksamma för och inte gå ifrån jämställdhetsprinciperna. Herr Wärnberg tog också ett sifferexempel som gällde ett klart fall av hälftendelning. Han sade att ett par med tillsammans 50 000 kr. i inkomst som skulle dela denna lika skulle lura staten på 1 000 kr. genom att manipulera. Vi kan säga att det i detta fall gäller mina lanthandlare, eftersom jag faktiskt redan har räknat på just det exemplet. Enligt den tabell som gäller för Stockholm rör det sig om 240 kr. Men, för mig är det inte så viktigt om det är fråga om 240 eller 1000 kr. — det är principen som är väsentlig.
Herr talman! Representanterna för majoriteten envisas med att påstå att det alltid rör sig om kvinnor, dvs. att vi har diskriminerat kvinnor. Jag kan inte påminna mig att det står något om vilken av makarna som är man resp. kvinna. Det spelar här ingen roll vilket kön man tillhör —- vad som har betydelse är vilken av makarna som är företagsledare resp. medhjälpande make. Det är den distinktionen vi skall göra. Det kan nog vara så, fru Ahrland — och jag tror att det mer och mer börjar bli så — att könet inte spelar någon roll när det gäller vem som är ledande i företaget och vem som är medhjälpare. Jag vill vidare lämna den upplysningen att i de fall där båda makarna gör lika värdefulla insatser för företaget skall tredjedelsregeln inte tilllämpas. Då får man göra en annan fördelning. Det är endast i de fall där den ena maken är medhjälpande och den andra företagsledare som man satt upp tredjedelsregeln som en schablon. Jag har sagt att denna kan vara felaktig, men om ni anser att den bör ändras, kom då med ett annat förslag! Men förneka inte att det är en godtycklig uppdelning om den med hjälpande maken eller makan icke behöver ta ut ett enda öre för sin insats, om det skulle passa! Vederbörande kan ta ut alltihop om det skulle passa. Huvudsaken är att man håller sig inom gränsen för s.k. marknadsmässigt vederlag. Inom den gränsen får man dela inkomsten precis hur man vill. Det är det jag anser godtyckligt. Jag menar inte att man godtyckligt kan säga att den här maken är medhjälpare och den maken är chef för företaget. Men om det förhåller sig så tycker jag att den som är företagsledare skall ha litet mer betalt än den som är medhjälpare. Uppdelningen är faktiskt sådan ute i det privata näringslivet, i den vanliga lönesättningen. Om den skall vara en tredjedel eller inte vet jag inte. Detta är inte något försök att införa sambeskattningen igen. Det kan jag inte påstå. Men det är ett försök att dela inkomsten på ett vettigt sätt mellan två makar i ett företag där båda arbetar. Det är möjligt att det inte, om man gör en hälftendelning, blir 1 000 kr. på 50 000 kronors inkomst. Det kan jag gå med på. Men kommer man upp till 60 000 blir det så. Dessutom kan man dela på annat sätt. Man kan dra in andra inkomster, utanför företaget, och då kan man mycket väl tjäna tusenlappen.
Herr talman! Jag har tabellerna här och kan upplysa herr Wärnberg om att kommer man upp till en inkomst av 100 000 kr. tillsammans tjänar man något över 1000 kr. Men det kan vi gå igenom sedan. Därutöver noterar jag med förvåning att herr Wärnberg tycker att en företagsledare skall tjäna dubbelt så mycket som en anställd. Det trodde jag inte att herr Wärnberg tyckte; jag tycker det inte. Dessutom vill jag lägga till att vi inte bara talar om detta som en diskriminering mot kvinnor, det är en diskriminering mot den ena av makarna. Det strider framför allt mot den princip jag trodde vi var ense om, nämligen att äktenskapet skall vara en frivillig samlevnad mellan självständiga människor. Då skall man inte göra den ena beroende av den andra i något skattehänseende.

Herr talman! De socialdemokratiska representanterna i finansutskottet har i sin reservation rörande finansplanen i betänkandet nr 10 på ett övertygande sätt motiverat varför en ökning av statsinkomsterna bör genomföras redan nu. Debatten här i kammaren har understrukit detta. Det förtjänar att upprepas vad som framhålls i den socialdemokratiska reservationen till finansutskottet, nämligen att allas lika rätt till arbete och trygghet är grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle. För att kunna förverkliga detta mål krävs en stark ekonomi. Det är endast i en stark ekonomi som man långsiktigt kan hävda den fulla sysselsättningen. Det är endast den starka ekonomin som kan ge medborgarna den ekonomiska trygghet som vårt sociala ansvar kräver. Det är endast i kraft av en stark ekonomi som ett land kan hävda sitt ekonomiska oberoende och självständigt förverkliga de egna ekonomisk-politiska målen. En rad exempel från vår omvärld visar att permanenta underskott i utrikeshandeln och långsiktigt svaga statsfinanser gör det allt svårare att förverkliga en full sysselsättning och trygga medborgarnas inkomster och sociala välfärd. Som representant för ett fackutskott, vilket har att handlägga för medborgarna viktiga sociala trygghetsfrågor, vill jag gärna understryka vad som sägs i den nämnda socialdemokratiska reservationen. Jag finner det så mycket angelägnare att göra det som vi vet att all erfarenhet talar för att den sociala tryggheten snabbt kan urholkas om samhällets ekonomiska styrka går förlorad. För att se sanningen i ögonen så är det den risken vi nu löper. Följdverkningarna på det sociala området lär då inte heller utebli. En stark samhällsekonomi är en förutsättning för att vi nu skall kunna öka insatserna inom det ekonomiska familjestödet, barnomsorgen och långtidssjukvården. Det är här fråga om tre sociala områden där det är ytterst angeläget att planmässiga och kraftfulla insatser snabbt kommer till stånd. Jag skall inte vid detta tillfälle närmare gå in på de uppgifter vi på dessa områden står inför, men så mycket bör tilläggas att de kommer att kräva både solidaritet och omfattande ekonomiska insatser. I partimotioner har vi framfört konkreta reformförslag på dessa tre viktiga områden, till vilka det blir tillfälle att återkomma i ett senare sammanhang. Herr talman! Det finns enligt min mening inga skäl som talar mot att man nu höjer folkpensionsavgiften med den procentsats som föreslås i motionen 1976/77:1297. Jag vill här erinra om att den föreslagna höjningen ingick som ett led i vårt förslag till skatteomläggning för år 1977 och att den byggde på en överenskommelse mellan å ena sidan den socialdemokratiska regeringen och å den andra sidan LO och TCO, som båda förklarade sig villiga att beakta höjningen i samband med årets avtalsförhandlingar. Denna uppgörelse har den borgerliga regeringen brutit upp. Nu lär det inte dröja innan vi har regeringens förslag till skattehöjningar på riksdagens bord. De antydda planerna på att höja mervärdeskatten är talande nog. Från löntagarorganisationernas synpunkt torde det inte råda något tvivel om att en höjning av socialförsäkringsavgiften är en lämpligare finansieringskälla vid en skatteomläggning än en höjning av mervärdeskatten. Det är emellertid uppenbart att det inte varit löntagarnas intressen som dikterat regeringens ställningstagande i denna fråga. Sedan må man orda hur mycket som helst om att en höjning av socialförsäkringsavgiften lägger ökade bördor på företagen och att detta skulle ytterligare försvaga näringslivets konkurrenskraft etc. — argument och påståenden som det f. ö. inte återstår så mycket av när de nu fått sin sakliga belysning. I stället föredrar den borgerliga regeringen att låna utomlands och skju ter bördorna på framtiden. Det var den sortens politik vi varnade för under valrörelsen. Vilken kritik utsattes vi inte då för! Låt mig gärna till protokollet få foga några rader ur ett TT-anförande från augusti förra året. Jag framhöll då att ”folkpartiledaren Ahlmark har förklarat att moderaternas skattepolitik skulle ställa pensionärerna på gatan. Nu får man tydligen också se upp med folkpartiet och centern när det gäller pensionspengarna. Jämfört med regeringens förslag vill folkpartiet och centern vid skatteomläggningen för 1977 kraftigt minska statens inkomster av arbetsgivaravgifter till folkpensioneringen. Det belopp på mellan 2 och 2,5 miljarder kronor som man vill undanhålla statens inkomster för 1977 är lika mycket pengar som vi då behöver för att betala nya folkpensionshöjningar till dagens folkpensionärer och nya folkpensioner till dem som uppnår pensionsåldern. Om inte folkpartiet och centern vill ställa folkpensionärerna på gatan, för att använda Per Ahlmarks formulering, återstår inget annat än att låna pengarna utomlands för att betala folkpensionerna. En sådan lättsinnig finanspolitik kan inte regeringen acceptera. Vi har i vårt land råd att genom medborgarnas solidariska skatteåtaganden själva skaffa fram de pengar som folkpensionärerna har rätt till. För en socialdemokratisk regering är det en förpliktelse som vi aldrig kommer att svika.” På kortare tid än ett halvår är vi där, när den borgerliga regeringen bokstavligen är i full färd med att låna utomlands till det allra mesta.